Fru talman! Bengt Wittbom sade i slutet av sitt anförande att han gärna vill ha en Saltsjöbadsanda. Då tänker han väl på det huvudavtal som skrevs i samband med Saltsjöbadsförhandlingarna. Det var just ett avtal som knäckte frågan om rätt till förhandlingar. En sådan rätt hade tidigare inte gällt på svensk arbetsmarknad. Vi har nu krävt sådana förändringar av MBL att man skulle kunna träffa en överenskommelse om avtal som komplement till lagstiftningen. Men motståndet från SAF och moderaternas ideologiska vänner har varit för starkt, och därför har en uppgörelse inte kunnat träffas. Vi försöker inte skriva oss fria från vad vi alltid har tyckt i dessa frågor. Vi har, som jag sade tidigare, givit borgerligheten chansen att göra sig fri från de felaktiga inställningar som den har haft tidigare, då de borgerliga varje gång har avvisat våra krav på detta område. Därför kanske våra förslag inte är precis likadant framtonade som under tidigare år. Men vi förklarar i reservationen att vi inte på något sätt ger avkall på de direkt framförda kravens innebörd. I en sådan här debatt kan man naturligtvis referera till vem som helst, och det har Bengt Wittbom gjort. Jag förstår om en journalist tycker att det är roligare att skriva tidningsreferat än att sitta i förhandlingar. Jag tror inte att en förhandlare skulle vilja sitta och skriva tidningsreferat, för det är han inte utbildad för. Klart är ändå att vi har stora problem när det gäller medbestämmanderätten i arbetslivet. Vi vet att det är ni från moderat håll som reser motstånd mot de krav som vi ställer. Vi kommer säkert aldrig överens med er i dessa viktiga och fundamentala frågor. Någon av er interpellerade häromdagen i riksdagen om åtgärder från regeringens sida mot Frisörarbetareförbundet och dess fasthållande vid åsikten att lärlingsavtalet bör gälla som tidigare oavsett ungdomspropositionen. Något sådant kan vi naturligtvis från socialdemokratiskt håll aldrig ställa upp på. Därför blir Bengt Wittbom och jag aldrig överens.
Fru talman! Bengt Wittbom bör upplysas om att vad vi nu behandlar inte är något utskottsinitiativ utan 17 motioner. Majoritetens skrivning gäller alltså bl.a. en socialdemokratisk motion. Sedan är jag litet fundersam. Elver Jonsson sade för en stund sedan från denna talarstol att han inte kan se någon skillnad på den socialdemokratiska reservationen och utskottsmajoritetens skrivning. Nu säger Bengt Wittbom att reservationen är ett eländigt aktstycke som skulle kunna äventyra enigheten. Är det samma reservation och samma utskottsbetänkande som de två herrarna diskuterar? Jag kan inte finna någon samstämmighet. De är överens om den skrivning som finns i betänkandet, och de måste väl ha diskuterat vår reservation. Sedan säger Bengt Wittbom att vi spolar enigheten. Vi har aldrigt räknat med att kunna bli eniga med moderaterna när det gäller medbestämmanderätt i arbetslivet.
Fru talman! Jag tror säkert, Sune Johansson, att vi båda som företrädare för socialdemokrater och moderater har svårt att komma överens i alla detaljer. Men från moderat sida har vi sett frågan från den utgångspunkten att arbetsrättslagstiftningen som den i dag är utformad skapar en del irriterande problem i samarbetet mellan anställda och arbetsgivare på arbetsmarknaden. Det skulle vara värdefullt om de här problemen kunde lösas. Avtalsuppgörelser är ju, Sune Johansson, resultatet av kompromisser. Det måste det naturligtvis vara i det här fallet också. Vi hoppas från vårt håll på en stor vilja till kompromisser mellan arbetsmarknadens parter, dels för att finna lösningar på existerande problem beroende på den nuvarande lagstiftningen, dels för att få till stånd en vidareutveckling. Det är grunden för vårt agerande. Vi tycker att det är ett rimligt sätt för politikerna att ta ansvar i denna fråga. Sedan vill jag till Lars Ulander säga att utskottet på grundval av 17 motioner har tagit ett initiativ — det är den uppfattning jag har. Lars Ulander sade själv att man hade skrivit mycket på den socialdemokratiska motionen. Desto märkligare då att det finns en reservation! Jag menar att det i dagens situation — i Krissverige, som vi talar så ofta om — är viktigt att riksdagens demokratiska partier agerar gemensamt där det finns en rimlig möjlighet till det. I varje fall vi möter ibland folk som säger till oss: Måste ni politiker käbbla så förtvivlat — kan ni inte försöka komma överens? Jag är säker på att Lars Ulander också möter de människorna. Här fanns ett utmärkt tillfälle att bli eniga om en utskottsskrivning som gav parterna möjlighet att företräda olika intressen. Men inte ens det ville ni ställa upp på, Lars Ulander!
Fru talman! Vilka avtal som än har träffats på svensk arbetsmarknad har de fackliga organisationerna aldrig kompromissat bort lagtextens innebörd i en underliggande lagstiftning. Vi kan som exempel ta många sådana uppgörelser på arbetstidens och arbetsmiljöns område. Men det är ju det som man från moderat håll här vill åstadkomma! I de debatter, diskussioner och konferenser som förs om de här frågorna framhåller moderaterna alltid enligt referaten i borgerlig press det omöjliga i att driva ett företag med nu rådande lagstiftning. Man ger företagen ett slags depression, som gör att alla börjar gnöla om gällande lagstiftning utan att egentligen känna till dess innehåll eller konsekvenser. Det är på den punkten ni moderater borde ta ett större ansvar, om ni vill ha fart på produktionen och få till stånd ett bättre förhållande mellan parterna på arbetsmarknaden. Försök att göra det, så kanske vi kan resonera på ett annat sätt framdeles. Tack!
Fru talman! Bengt Wittbom kan säkert i biblioteket komma över någon bok som gör klart för honom vad ett utskottsinitiativ är för någonting. Bengt Wittbom säger att vi inte skall käbbla utan komma överens, men inte ens i det här fallet kunde socialdemokraterna göra det. Nu är det väl inte direkt någon hemlighet, vare sig för svenska folket eller för moderata samlingspartiet eller andra grupperingar, att socialdemokratin och moderata samlingspartiet står oerhört långt ifrån varandra i synen på demokrati i arbetslivet. Ta bara moderata samlingspartiets remissvar på nya arbetsrättskommitténs förslag! Vi kommer aldrig att dela den synen på de här frågorna. Vi kommer att försöka se till att vi får verklig demokrati i arbetslivet.
Fru talman! Jag tycker inte att det lönar sig att i den här debatten försöka markera att det på den eller den punkten finns divergerande uppfattningar mellan moderata samlingspartiet och socialdemokratin. Det väsentliga måste väl ändå vara att vi gemensamt försöker bidra till att lösa upp den låsta situationen i arbetsrättsfrågorna. Sune Johansson säger att det är lätt att citera, som jag gjorde i mitt inledningsanförande, och visst är det lätt. Men för att inte ta kammarens tid alltför mycket i anspråk försökte jag begränsa antalet citat. Även de socialdemokratiska företrädarna måste vara medvetna om att det också i andra kretsar än företagarkretsar finns en ökad medvetenhet om att vissa anpassningar behöver göras i lagstiftningen. Frånvaron av ett avtal gör det ju svårt att tillämpa lagen i små företag och i situationer där helt olika villkor gäller. Jag konstaterar att det helt enkelt tycks vara så att ni socialdemokrater inte vill hamna i situationer där det framstår som om ni på något enda litet vis skulle vara överens med oss, om så bara i en formfråga. Som jag ser det är det nämligen till stor del en formfråga som vi diskuterar. Det reella resultatet av detta initiativ — ursäkta, Lars Ulander, att jag kallar det så — hoppas jag skall bli förändringar och en utveckling som förbättrar förutsättningarna för ett bra samarbete i svenskt näringsliv och på arbetsplatserna. Jag och moderata samlingspartiet beklagar djupt att regeringen inte kunde få den styrka i ryggen som en enad riksdag skulle ha inneburit i fråga om vår begäran om överläggningar.

Fru talman! Under 1970-talet har ett genomgripande reformarbete utförts på det arbetsrättsliga området. Riksdagen fattade under bred politisk enighet beslut på områden som har inneburit betydelsefulla förändringar av förhållandena i arbetslivet. Från centerns sida såg vi det som helt naturligt att de anställda skulle få ett ökat inflytande på sina arbetsplatser. Ett utmärkande drag för vissa lagar var att arbetsmarknadens parter i viktiga hänseenden skulle komplettera lagreglerna genom kollektivavtal. För en lag var detta särskilt viktigt, nämligen medbestämmandelagen. Trots att snart fyra år har gått sedan medbestämmandelagen trädde i kraft, finns fortfarande inget avtal tecknat på den privata sektorn. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Därför måste man sätta sin tilltro till att LO, PTK och SAF omgående ånyo sätter sig vid förhandlingsbordet och förhoppningsvis åstadkommer konstruktiva resultat, så att ett avtal kan bli verklighet. Tarbetsmarknadsutskottets betänkande nr 6 behandlas ett flertal motioner som tar upp olika frågor om de anställdas inflytande på arbetsplatsen. De frågor som aktualiseras i motionerna har i de flesta fall tidigare behandlats av riksdagen.

Vi beklagar att man från socialdemokratiskt håll inte har velat ställa sig bakom den föreliggande skrivningen med tanke på det tillmötesgående vi gjort. Utgångspunkten för överläggningarna mellan arbetsmarknadens parter måste vara att man från olika håll på ett öppet sätt nalkas de problem som finns och att det finns en vilja till samförstånd från parternas sida.

Det statliga utredningsarbete som pågår inom området får självklart inte — och det har utskottet understrukit — fördröjas på grund av dessa överläggningar. Regeringen har i proposition 1980/81:20 aviserat att man har för avsikt att under 1981 framlägga förslag på det arbetsrättsliga området, och då torde det vara värdefullt att överläggningar dessförinnan har kunnat genomföras. Skillnaden mellan vad utskottet och reservanterna framfört är närmast att betrakta som en nödtvungen markering från socialdemokratiskt håll. I själva sakfrågan finns det enligt min uppfattning ingen egentlig skillnad som borde förorsaka en reservation. Jag skall inte ge mig in på meningsutbytet när det gäller likheten eller olikheten i majoritetens skrivning resp. reservationens, utan jag vill bara konstatera att det finns två olika aktstycken i detta aktuella betänkande, som vi ju så småningom skall rösta om. Det finns, fru talman, ingen anledning att ytterligare fördjupa sig i dessa frågor utan jag får, fru talman, med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Som också sades inledningsvis i det förra inlägget omvandlades under 1970-talets första del arbetsrätten i Sverige genom ett målmedvetet reformarbete.

Reformarbetet hann aldrig avslutas innan de borgerliga partierna fick riksdagsmajoriteten och regeringsmakten 1976. Redan under jämviktsriksdagen dessförinnan urholkades en del av den socialdemokratiska regeringens propositioner på området. Sedan dess har reformarbetet stannat av. Samtidigt har arbetsgivarna förhalat förhandlingarna om ett medbestämmandeavtal på den privata sektorn, vilket var en förutsättning för att medbestämmandelagens ambitioner skulle kunna förverkligas fullt ut. SAF har velat framställa det som om LO och PTK ställer orimliga krav. Men det enkla faktum att vi nu har avtal på hela arbetsmarknaden utom SAF-området visar väl vem det är som bromsar. Parallellt med detta har SAF gått i spetsen för en alltmer intensiv propaganda för att krossa idéerna bakom arbetsrättslagstiftningen och urholka lagarnas innebörd. De mest konkreta ambitionerna har gällt urholkningen av ledighetslagstiftningen och de s.k. Åman-lagarna. Landsorganisationens mening är att verkligt inflytande i arbetet inte bara är en lagstiftningsfråga. Det är framför allt en fråga om hur man i det dagliga arbetet kan uppnå arbetsformer som demokratiserar företagen, hur man kan aktivera anställda och fackliga organisationer och ge dem sådan kunskap att de verkligen kan utnyttja lagarnas möjligheter och tillföra verksamheten nya, positiva idéer och engagemang. Men lagarna skapar en absolut nödvändig grund för att kunna nå dessa mer långsiktiga mål. Arbetsgivarnas mål är uppenbarligen det motsatta: att föra tillbaka rättsläget och opinionsbildningen till det mer patriarkaliska läget före arbetsrättsreformerna. I ett läge där de ursprungliga tankarna bakom arbetsrättsreformerna inte har genomförts fullt ut, anser vi att det vore rimligt att regeringen tog upp överläggningar med arbetstagarorganisationerna för att höra deras mening om hur man bör gå vidare och utveckla arbetsrätten. Vad är då skälet till att socialdemokraterna inte har kunnat enas med utskottsmajoriteten om skrivningarna när det gäller sådana överläggningar? Jo, orsaken är självfallet att vi har en annan uppfattning om vad sådana överläggningar bör grundas på. Vår mening är att arbetsrätten måste fortsätta att utvecklas, medan de borgerliga partiernas företrädare inte är beredda att ge några garantier för att man inte syftar till att försvaga arbetsrättslagstiftningen. Ett mycket konkret tecken på hur regeringen behandlar dessa frågor är den översyn av ledighetslagstiftningen som man har satt i gång. En åtgärd som visar hur okänslig man är för de fackliga organisationernas sätt att se på dessa saker är den fullkomligt unika idén att lägga en viktig del av översynen i händerna på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. Även om SNS inte är en arbetsgivarorganisation, är dess koppling till företagen sådan att det står utom allt tvivel att SNS icke kan betraktas som en opartisk organisation. Under sådana former kan LO självfallet inte delta i översynen. Intrycket att hela översynen i själva verket syftar till direkta försämringar förstärks ochså av diverse uttalanden av olika ledande borgerliga politiker. Grunden för vår inställning är bl.a. att vi vill nå fram till jämställda förhållanden mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Därför är det för oss ett viktigt krav att det nu sedan två år begravda förslaget om en utveckling av förtroendemannalagen grävs upp igen och förverkligas. Framför allt handlar det här om att förbättra förhållandena för anställda vid små företag, där man i dag i många fall inte har några reella möjligheter att förverkliga intentionerna bakom de lagar som redan är i kraft. Och det måste väl ändå ha varit tanken även för de borgerliga när man anslöt sig till arbetsrättsreformeringen att lagarna skulle förverkligas för alla och inte bara stanna på papperet för vissa grupper. Vi syftar inte alls till att skapa krångliga och byråkratiska metoder för medbestämmandet, men för att metoderna skall kunna bli smidiga och effektiva behöver vi dels en förbättrad förtroendemannalag, dels förstärkta möjligheter för de fackliga organisationerna på små arbetsplatser att svara upp mot de krav som ställs på dem och de rättigheter som ges dem av lagarna. Och framför allt: ett bra medbestämmandeavtal. Men vi accepterar inte att löntagarnas rättigheter konjunkturanpassas, inte att förbättringarna urholkas innan intentionerna ens har hunnit genomföras. Vi accepterar absolut inte försämringar som skulle drabba redan svaga grupper som äldre arbetstagare och anställda med alkoholproblem, vilket antyds i dunkla skrivningar i en moderatmotion, och vi accepterar definitivt inte den sociala nedrustning som skulle bli följden av inskränkningar i alla de väl motiverade ledigheter som i dag finns lagreglerade. Låt mig bara ta studieledigheten som exempel. Om arbetsrättslagarnas intentioner skall kunna förverkligas, är det helt nödvändigt att de fackliga företrädare som skall använda sig av lagarna också får möjligheter till utbildning på området. De måste få tillräckliga möjligheter till utbildning för att kunna mäta sig med arbetsgivarna, som ju inom ramen för den ordinarie verksamheten med full betalning och på arbetstid kan skaffa sig allt det kunnande och all den expertis man anser nödvändig. Utan den möjligheten också för de anställda blir arbetsrättslagarna direkt urholkade, vilket framför allt drabbar de anställda som redan har de sämsta arbetsoch utbildningsförhållandena. Fru talman! Från Landsorganisationens sida är vi fullt beredda att ta upp diskussioner med regeringen om en fortsatt utveckling av arbetsrätten, inte minst det undanstoppade förslaget om förbättringar av förtroendemannalagen. Den stora konflikten i våras har också aktualiserat en del nya diskussionsfrågor, som direkt har försämrat läget för de anställda gentemot arbetsgivarna. Det gäller den obegränsade lockouträtten, som förstärker den redan starka parten på arbetsmarknaden, och det gäller den orimliga AD-domen om arbetsgivares rätt att under konflikt innehålla redan intjänad lön. Men för att vi skall ställa upp för överläggningar och för att vi skall vara beredda att diskutera en översyn av redan genomförda reformer, måste vi få garantier för att regeringen inte är ute efter att försämra och urholka reformerna. Med sådana garantier är vi beredda att gå in i överläggningar. Därmed yrkar jag att den socialdemokratiska reservationen till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 6 bifalles.

Fru talman! I mitt anförande skall jag behandla tre av de vpk-motioner som tas upp i utskottets betänkande, nämligen motion 577, som handlar om förändringar i förtroendemannalagen, och motionerna 398 och 569. När det gäller förändringar i förtroendemannalagen ställer vpk en rad krav, som skulle underlätta för de fackliga organisationerna att bedriva sin verksamhet och i någon mån göra dem jämställda med arbetsgivarnas organisationer. Utskottet säger så här om denna motion — det är så kortfattat att jag tänker citera direkt ur betänkandet: ”Utskottet går i detta sammanhang inte in på detaljförslagen i motionen utan hänvisar till vad tidigare föreslagits om överläggningar mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om reformverksamheten på det arbetsrättsliga området. Motionen avstyrks således.” Ja, det är ju att göra det väldigt enkelt för sig att på detta sätt avspisa vår motion. Också socialdemokraterna gör det enkelt för sig genom sin reservation, där man i några få ord anger inriktningen av dessa samtal. De skall enligt reservationen vara inriktade på ”en strävan att fördjupa arbetsdemokratin”. Tror socialdemokraterna att regeringen vid dessa förhandlingar skulle agera så mycket annorlunda, om denna ganska vagt formulerade reservation skulle bifallas här i kammaren? Skulle inte fackföreningarna få en mycket starkare förhandlingsposition, om riksdagen biföll de motioner som stärker fackets möjligheter? Naturligtvis skulle de få det. Vpk-motionen om förtroendemannalagen omöjliggör inte i och för sig förhandlingar mellan regeringen och de fackliga organisationerna — om man nu skulle se ett värde i förhandlingar. I stället skulle de fackliga organisa tionernas position i sådana förhandlingar stärkas. Motionen ställer krav som Nr 34 sedan länge ställts av de fackliga organisationerna på både lokal och central nivå. 26 november 1980 Jag skall kort gå igenom vpk-motionens krav och motivera dessa. Jag vill än en gång beklaga att utskottets ledamöter — både socialdemokrater och borgare — inte gett sig tid att sakligt behandla dessa krav. Man får hoppas att utskottets ledamöter har läst motionen. Av Elver Jonssons inlägg kunde man få intrycket att de i stället ägnat sig åt att studera förhållandena i Polen. Fru talman! Vårt första krav i motionen gäller en utvidgning av förtroendemannalagens omfattning. I dag gäller att facket på arbetstid endast får syssla med frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren. Detta får orimliga konsekvenser för fackets möjligheter att arbeta. Exempelvis kan inte fackligt förtroendevalda som sysslar med icke kollektivavtalsreglerade frågor bedriva sitt arbete på arbetsplatsen, där medlemmarna finns. Det har länge varit svårt att driva jämställdhetsfrågor på arbetsplatserna, eftersom dessa frågor tidigare inte var avtalseller lagreglerade. Fortfarande drabbar dessa problem sådana fackföreningar som har s.k. ungdomsombud, vars uppgift är att aktivera unga medlemmar till fackligt arbete. Den uppsökande verksamhet och de kontakter dessa ombud skulle behöva ta förhindras, just på grund av förtroendemannalagens snäva innebörd i dessa frågor. Ett annat exempel är fackliga kongresser och andra sammankomster på central nivå. Här måste den fackligt förtroendevalde söka tjänstledigt, och de fackliga organisationerna får betala för förlorad arbetsförtjänst. Man kan jämföra med hur den andra parten har det. Är det någon som tror att någon av de direktörer som deltog i SAF:s kongress förra veckan begärde tjänstledigt och fick löneavdrag? Naturligtvis inte — trots att denna s.k. kongress behandlade snart sagt alla samhällsfrågor och långt ifrån enbart dem som berör arbetslivet. Nej, det har alltid varit direktörernas rätt att på företagets bekostnad bedriva sin föreningsverksamhet på arbetstid. Vi anser att också fackets möjligheter måste vidgas, så att man på arbetstid har möjlighet att ta till vara medlemmarnas intresse i mera allmänna samhällsfrågor. Det krävs också möjligheter att arbeta med interna föreningsangelägenheter liksom att bedriva politisk verksamhet. Politisk verksamhet går inte att särskilja från annan; visst var det politisk verksamhet som bedrevs i Älvsjö förra veckan — för pengar från produktionen. Med vårt förslag till ändring blir facket suveränt att avgöra vilka frågor man skall arbeta med på arbetstid — precis som arbetsköparna alltid har varit. Som konsekvens av detta kräver vi också att den fackliga organisationen skall ha självständig rätt att bestämma omfattningen av och tiden för det fackliga uppdraget. Också det kravet blir självklart om man jämför med arbetsköparens möjligheter. Vi kräver i motionen också rätt till fackliga möten på betald arbetstid. Det är ett krav som drivits mycket länge av de fackliga organisationerna, och då främst av kvinnorna. Det är ett mycket viktigt krav sett ur jämställdhetssynpunkt — alla måste få jämställd möjlighet att bedriva fackligt arbete och att 81 delta i facklig verksamhet. I dag vet vi att kvinnorna, och en del män också för den delen, hindras på grund av att de har omsorg om barn och måste gå hem från arbetet vid arbetsdagens slut. Vi menar också att det är facket som skall avgöra omfattningen av och tidsåtgången för dessa möten. Vi tror att man kan överlåta detta åt facket utan att driften vid ett företag för den sakens skull blir lidande. Som vi skriver i motionen har det under 1970-talet visat sig att facket värnar mera om sysselsättning och företag än vad arbetsköparna gör. En fråga som inte finns reglerad i lagstiftningen, men som vpk tar uppi sin motion, gäller den fackliga organisationens rättigheter under konflikt. På senare år har de fackliga organisationernas rättigheter, liksom andra överenskommelser mellan företag och fack, använts som ett stridsmedel från arbetsköparens sida. Man har möjlighet att hindra facket från att använda arbetsköparnas lokaler, vilket ju förtroendemannalagen ger facket rätt till. Man har också hotat med att inte dra in fackföreningsavgifterna via företagets datasystem, och man har innehållit lön under konflikt. Facket har däremot aldrig använt sig av dessa slag under bältet, trots att det ju också som ett stridsmedel exempelvis kunde begära lönerna i kontanter. Vi kräver alltså i motionen att dylika överenskommelser och rättigheter inte skall kunna tas bort vid en konflikt på arbetsmarknaden. Det förvånar mig att inte socialdemokraterna kommenterar ens detta — det finns nämligen inte med i den nya arbetsrättskommitténs förslag, som socialdemokraterna lutar sig emot i sin motion. I förslaget finns däremot kravet om rätt för fackliga funktionärer, sakkunniga och forskare att få tillträde till en arbetsplats. Vpk kräver att de fackliga organisationerna får tillträde till de arbetsplatser där organisationerna har medlemmar och att utomstående sakkunniga som de fackliga organisationerna anlitar också ges tillträde till arbetsplatsen. Den här frågan var aktuell när riksdagen behandlade lagen om jämställdhet i arbetslivet. Då menade jag i mina inlägg att det för facket hade varit väl så bra att reglera denna fråga som att få en jämställdhetslag. Utskottets talesman förstod inte då vad det var fråga om, utan trodde tydligen att facket inte över huvud taget brydde sig om de medlemmar som inte har avtal. Så är det ju inte — däremot finns dessa medlemmar oftast på små arbetsplatser. Har då inte facket möjlighet att komma in på dessa arbetsplatser och få i gång en facklig verksamhet, lämna information osv., blir det svårare för facket att ta till vara dessa medlemmars intressen i exempelvis jämställdhetsfrågor. Jag vill med detta inte anklaga alla arbetsgivare för att stå hindrande i vägen för fackliga funktionärer, forskare och andra som facket vill anlita. Men så länge den här frågan inte är lagreglerad, så kommer det att finnas arbetsgivare som sätter sig på tvären — och det är tyvärr oftast arbetsgivare på vars arbetsplatser facket verkligen skulle behövas. I motionen kräver vi också utökade ekonomiska rättigheter för facket. Vi anser att facket måste få större möjligheter än nu att få sin verksamhet betald ur produktionen, liksom arbetsköparen i dag betalar sin föreningsverksamhet med medel från produktionen. Exempelvis måste facket få möjlighet att anlita utomstående experter, s.k. arbetstagarkonsulter. Och dessa skall Nr 34 bekostas med medel ur produktionen. Onsdagen den Vi anser också att lagen skall utvidgas, så att den omfattar också facklig 26 november 1980 organisation som inte har kollektivavtal med arbetsköparen. Nu är det arbetsköparen som bestämmer vilka som skall kunna arbeta fackligt på arbetstid. Genom att vägra att teckna kollektivavtal kan arbetsköparna också vägra att ge de anställda möjligheter till fackligt arbete. Hamnarbetareavdelningen i Göteborg är ett exempel. Den ansluter en majoritet av hamnarbetarna men har inte möjlighet att åberopa förtroendemannalagen för sitt fackliga arbete. Slutligen kräver vi i motionen att skadeståndsskyldigheten skall försvinna för de fackliga organisationerna när det gäller förtroendemannalagen. Det går också helt i linje med våra övriga krav. Vi menar att de fackliga organisationerna suveränt skall kunna bestämma över sin verksamhet. Det kan inte vara rimligt att det skall vara arbetsdomstolen som avgör de fackliga organisationernas verksamhet. Fru talman! I det här betänkandet behandlas också motion 569, där vi motionärer kräver att begreppet facklig förtroendeman utmönstrats ur det officiella språkbruket och ersätts med begreppet fackligt förtroendevald. Utskottet skriver att det i svenskt språkbruk finns en mängd benämningar där ordet man ingår. Ja, dess värre är det så. Jag tror nämligen att det trots allt har en liten betydelse vad man kallar olika funktioner. Det har bl.a. betydelse för jämställdheten när det gäller attitydförändringar. Vissa av dessa benämningar med ändelsen man är svåra att förändra medan andra faktiskt har ändrats i det officiella språkbruket. Det heter riksdagsledamot, inte riksdagsman. Det heter systemerare, inte systemman. När det gäller begreppet facklig förtroendeman, så är det inte gammalt och inarbetat, utan det kom till i samband med lagen. Det är bara att beklaga att lagen fick detta namn. Utskottet skriver att avgörande för den terminologi som används i lagen bör vara det språkbruk som de fackliga organisationerna använder. Men det varierar från fack till fack. Jag har inte gjort någon djuplodande undersökning, men jag har noterat bl.a. språkbruket i förbundspressen. I min fackförening, SIF, används så gott som alltid begreppet fackligt förtroendevald, utom när man direkt pratar om lagen. I andra fack — speciellt de som är mansdominerade — använder man mera konsekvent begreppet förtroendeman. Men lagstiftarna har infört ett icke könsneutralt begrepp så sent som under mitten av 1970-talet, och det kan man beklaga. Jag måste slutligen fråga utskottet vilka fackliga förtroendemän — enligt lagen — som inte är valda utan tillsatta på annat sätt. Utskottet säger i betänkandet att en facklig förtroendeman inte nödvändigtvis behöver vara tillsatt genom val. Jag menar att detta är fel. Alla förtroendemän enligt lagen är ju valda på något sätt — annars är man anställd av facket och kallas funktionär och faller inte under lagen om facklig förtroendeman. Fru talman! En annan motion som också behandlas i det här betänkandet gäller billighetsutgåvor av arbetsrättsliga publikationer. Utskottet förstår 83 tydligen inte helt motionens tankegångar. Man hänvisar till de populärversioner i form av informationsbroschyrer och liknande som arbetsmarknadsdepartementet ger ut. Det är inte den typen av broschyrer jag menar. Jag menar i stället dels riksdagstrycket, dels utredningar och dels bearbetningar med lagar, deras förarbeten och med kommentarer. Däremot kanske det var fel att inskränka detta till arbetsrättens område. Så långt har utskottet rätt. Det skall naturligtvis också gälla alla de lagar på socialförsäkringens område som facket har att arbeta med. Under min tid som fackligt aktiv fick vår klubb lägga ner en hel del pengar för att köpa böcker, så att vi skulle kunna bedriva det fackliga arbetet. Samtidigt kunde vi se snuttarna i Anslagstavlan i TV om att samhället rekommenderade medborgarna att kontakta sin fackliga organisation för ytterligare information. Det ställs alltså ett krav på de fackliga organisationerna från samhället — man ger de fackliga organisationerna, också de lokala, ett informationsansvar. Och skall man leva upp till det räcker det inte med de små broschyrer som man delar ut gratis. Att vi dessutom kunde konstatera att journalister och andra fick exempelvis propositioner och utredningar m.m. gratis gjorde det hela ganska stötande. Jag är alltså inte nöjd med utskottets behandling av denna fråga, även om vi skulle kunna tänka oss andra lösningar än just dem vi föreslagit. Det syfte vi vill uppnå är bättre möjligheter för framför allt små fackklubbar att bedriva facklig verksamhet, i en verklighet där allt fler lagar reglerar verksamheten, utan att de ruinerar sig. De små klubbarna har ju ofta en minimal ekonomi. Slutligen, fru talman, ber jag att med det anförda som grund få yrka bifall till vpk-motionerna i detta betänkande.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har yrkat bifall till yrkandet i vår partimotion, att 200-kronorsregeln skall återinföras. Yrkandet återfinns i mom. 2i utskottets hemställan. Lars-Ove Hagberg försökte göra ett nummer avatt vår reservation inte omfattade mom. 2 och påstod att vi skulle ha ändrat ståndpunkt beträffande 200-kronorsregeln. Så är naturligtvis inte fallet. Vi har behandlat frågan i vår reservation. Socialdemokraterna står fast vid sin gamla ståndpunkt att det var fel att slopa 200-kronorsregeln. I vårt nuvarande läge har vi — utan att ha ändrat uppfattning i sakfrågan — valt att inte begära omedelbar lagändring. Skälen härtill är att vi vet att det i nuvarande parlamentariska läge är omöjligt att i dag få igenom lagändringen. Vi har då ansett det rimligare att 200-kronorsregeln förs upp till diskussion vid de överläggningar som nu av allt döma förestår. LO kommer att driva frågan vid dessa överläggningar. Vi får då se om de nuvarande regeringspartierna lever upp till de ideal som utskottets ordförande i dag gjort sig till talesman för. Utskottets majoritet har ju uttalat sig för att 200-kronorsregeln tas upp till diskussion. Om det visar sig att regeringen inte tar intryck av våra och de fackliga organisationernas argument får vi återkomma till vårt förslag Nr 34 om lagändring. Onsdagen den Med hänvisning till vad jag nu sagt kommer socialdemokraterna att rösta 26 november 1980
Fru talman! Det var en ganska märklig deklaration som Lars Ulander avgav. Jag förstår att det är på den socialdemokratiska gruppens vägnar han gjorde det. Efter den deklarationen begriper jag inte att man över huvud taget ställer förslag i den här kammaren. Det finns ju ingen möjlighet att få igenom dem. Det blir tydligen ganska lätt för Sveriges riksdag i fortsättningen, eftersom socialdemokraterna skall sluta med att ställa krav. Det måste ligga något annat bakom, Lars Ulander. Socialdemokraterna håller på att ge sig in på en ganska vansklig väg, och det oroar mig. Jag tycker att det som varit bra med socialdemokratin är att man hållit fanan högt när det gäller 200-kronorsregeln och dem som drabbats av strejker. Vi har ju fått en utveckling som inte minst landets statsminister angav tonen för, när han sade att det skulle svida i skinnet. Men den här kampen för 200-kronorsregeln ger socialdemokratin nu på något sätt upp för några överläggningar. Enligt de socialdemokratiska företrädare jag har lyssnat på i dag har man egentligen inte heller några illusioner om att man skall lyckas den vägen — man har bara en chans. Att komma med den här deklarationen och ge upp hela motståndet mot obegränsade strejkböter är väl ändå ett fall bakåt, Lars Ulander. Den här ursäkten var inte bra.
Fru talman! Jag tycker att Lars-Ove Hagberg även fortsättningsvis skall beundra socialdemokratin för att man håller fanan högt när det gäller kampen mot de obegränsade böterna. Som jag sade i samband med röstförklaringen kommer vi fortsättningsvis att se till att de här böterna försvinner. Men vi har vid flera tillfällen här i kammaren fått stryka på foten, och därför prövar vi en annan utväg. Går inte den, så klarar vi det 1982 när vi återtar regeringsmakten.
Fru talman! Naiv som jag kanske är trodde jag att om socialdemokraterna återigen offentligt förde fram det här kravet i ljuset, så skulle de ha större möjligheter att slå tillbaka borgerligheten 1982. Men vi har tydligen olika uppfattningar här: ni ger upp, men vi fortsätter att kämpa.

Fru talman! Riksdagen beslöt som bekant år 1976 att allmän domstol i stället för förvaltningsmyndighet skulle handha frågan om körkortsåterkallelse vid sådana trafikbrott beträffande vilka domstolen samtidigt dömde i ansvarsdelen. Den nu framlagda propositionen, som tillstyrkts av ett enigt utskott, innebär emellertid att allt i huvudsak förblir vid det gamla och att nuvarande dualistiska ordning alltså skall bestå. Vid bedömandet av frågan om vilken myndighet som skall ha behörighet att pröva körkortsingripanden bör det enligt min mening vara naturligt att sätta den enskilde körkortsinnehavaren i centrum. Låt mig teckna en situation som utspelar sig så gott som dagligen vid våra tingsrätter vid handläggningen av trafikmål. Hur ser med andra ord den vardagliga verkligheten ut? Då förhandlingen är slut tar bilföraren upp frågan vilka konsekvenser som en fällande dom skulle få beträffande körkortet. Han förklarar att ett körkortsingripande betydde mer för honom än ett bötesbelopp eller rent av ett kortvarigt frihetsstraff. Särskilt oroliga har de varit som sagt sig vara beroende av körkortet för sitt levebröd eller för sin vardagstillvaro i övrigt. Ett återkallande av körkortet kan ju i sådana fall få förödande följder. Det har då känts otillfredsställande, ja, närmast genant, att från domstolens sida behöva svara att domstolen saknade befogenhet att pröva den frågan. Ett körkortsingripande vore nämligen — det är filosofin bakom gällande ståndpunkt —- inte en påföljd av brottet utan skulle betraktas som en därifrån fristående fråga som vore att bedöma uteslutande från trafiksäkerhetssynpunkt. Och en sådan prövning hade domstolen inte kompetens att göra. Bilföraren hade därför att ge sig till tåls tills länsrätten fattat beslut i saken om ett antal månader. Jag har hittills, fru talman, inte mött någon bilförare som förklarat sig förstå visheten och klokheten med denna faktiska uppdelning av påföljderna, denna reella dubbelbestraffning. Och det finns anledning att understryka att det här inte behöver vara fråga om några kallhamrade förbrytare. Vilken välansedd och oförvitlig medborgare som helst kan hamna inför rätta i ett trafikmål, även ledamöter av denna kammare — utom fru talmannen förstås. En annan allvarlig och inte tillräckligt uppmärksammad svaghet med nuvarande ordning är att länsrätten kan ompröva domstolens bedömning av själva gärningen, brottet. Domstolen skall enligt rättegångsbalken döma uteslutande på den utredning som muntligen, i båda parters närvaro, presenteras i rättssalen. Detta är en av hörnstenarna i vårt rättssystem. Polisrapporten och i den intagna vittnesförhör är enligt uttrycklig lagregel inte processmaterial. Det är ju, som saken har uttryckts, straffritt att ljuga inför polisen. Men samma förfarande torde inte gälla inför förvaltningsmyndigheten. Proceduren där är ju till stor del skriftlig. Länsrätten brukar t.ex. infordra förundersökningsprotokollet från åklagaren även i det fallet tingsrätten dömt i trafikmålet. Länsrätten får härigenom tillgång till material som tingsrätten inte lagligen fått grunda sin dom på, material vars riktighet inte så sällan kan ifrågasättas i väsentliga hänseenden. Det har förekommit att, medan en enhällig tingsrätt bedömt ett smitningsbrott som mildrande och utdömt ett lågt bötesstraff, bilföraren likväl fått sitt körkort indraget på grund av att smitningsbrottet ansetts vara av allvarlig karaktär. Låt mig bara peka på 16 § körkortslagen, där det står att körkortet kan återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till smitning och ”överträdelsen inte kan anses som ringa”. Vem har att bedöma om överträdelsen skall anses ringa eller ej? Har länsrätten — på sitt material vars riktighet inte prövats i rättegång — rätt att frångå tingsrättens bedömning? Att märka är dessutom att det fortfarande inte är helt klarlagt vad som menas med smitning, trots att trafikbrottslagen gällt i 30 år. Detta framgår närmare av en artikel i Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 1975, s. 41. Även renodlade kriminalpolitiska argument kan åberopas till förmån för samtidig och gemensam lagföring . Jag nöjer mig med att hänvisa till vad professor Hans Klette i Lund nyligen uttalat i en artikel i tidskriften Alkohol och Narkotika. Han skriver sammanfattningsvis: ”Genom att låta samma myndighet avgöra påföljdsoch körkortsåterkallelsefrågan samtidigt skulle vi också ha en möjlighet att få en samlad och nyanserad reaktion beträffande alkoholproblemen hos trafiknykterhetsbrottslingarna sedd ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunikationsoch justitiedepartementet borde gemensamt kunna komma fram till en lämplig lösning beträffande denna fråga.” Denna lösning hindras av den föreslagna ordningen. Visserligen föreslås i ett nytt stadgande i trafikbrottslagen, att tingsrätten i vissa situationer skall söka förutse den bedömning av körkortsfrågan till vilken förvaltningsmyndigheten i sinom tid kommer. Men tingsrättens påföljder blir med denna ståndpunkt enbart sekundära — det blir ju fråga om en anpassning bara i den ena riktningen. Någon sådan förutsättningslös och allsidig prövning som professor Klette pläderar för uppnås härmed inte. Utskottet har tyvärr visat sig kallsinnigt för alla dessa argument, som Inger Lindquist och jag också framfört i vår motion 1980/81:1. Utskottet har heller inte uttalat sig över dem på annat sätt än genom att — med hänvisning till propositionen —i huvudsak framhålla att den utredning som gjorts visar att en uppsplittring av körkortsmålen mellan tingsrätt och länsrätt har betydande nackdelar. Inger Lindquist och jag är inte ensamma om vår ståndpunkt. Det finns flera i hithörande frågor insiktsfulla remissorgan som gjort samma bedömning som vi, t.ex. domstolsverket, BRÅ, Sveriges advokatsamfund, KAK och Sveriges domareförbund. Och sist men inte minst är jag övertygad om att den stora allmänheten står på vår sida. Mot ett enigt utskott kämpar dock, herr talman, även gudarna förgäves. Jag framställer därför inte något yrkande, utan jag nöjer mig med att ha redovisat min inställning på sätt jag nu gjort.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i våras sökte jag rikta uppmärksamheten mot en rad — som jag ansåg — olägenheter i den nuvarande körkortslagstiftningen. En sådan gäller den spärrtid som alltid utdöms i det fall då ett körkort blir återkallat.

Vid den sistnämnda tidpunkten sätts också en spärrtid. handläggningstiden av ärenden skulle visa sig vara exempelvis åtta månader och spärrtiden sätts till sex månader, skall personen i fråga normalt sett ha rätt att få tillbaka körkortet utan något krav på ny uppkörning. Men i detta fall fungerar det inte på det viset, eftersom han måste lämna in sin ansökan senast en månad efter spärrtidens utgång. I nämnda exempel har vid denna tidpunkt — dvs. efter sju månader — ännu inget slutgiltigt beslut om vare sig återkallelse eller spärrtid fattats. Den drabbade gör sålunda — som jag ser saken — en rättsförlust, vilket knappast varit lagstiftarens avsikt. Motionsförslaget innebär en förlängning av spärrtiden, under vilken det är möjligt att få tillbaka körkortet utan krav på ny uppkörning, från sex till tolv månader. Det skulle innebära att de allra flesta ärenden skulle hamna inom den gränsen. I propositionen har man uppmärksammat problemet. Statsrådet redovisar huvuddragen i de förslag till ändringar i körkortsförordningen som läggs fram för regeringen. Statsrådet säger bl.a. att ”kravet på att ansökningen måste göras inom en viss tid har visat sig kunna leda till mindre tillfredsställande resultat -——-. Detta är givetvis inte acceptabelt.” Förslaget innebär att om en längre tid än en månad har förflutit från spärrtidens utgång innan ansökan om körkortstillstånd kommer in, bör en ny personutredning göras innan förarbehörigheten återfås. När ny uppkörning inte är nödvändig bör det återkallade körkortet lämnas tillbaka utan någon särskild ansökan från föraren. Till detta kan också läggas att införandet av ett allmänt ombud — som också föreslås i propositionen — bör kunna innebära att handläggningstiden avsevärt kan förkortas. Ett annat problem utgör 22§ körkortslagen, där institutet varning avhandlas. Varning har hittills kunnat ges på framför allt två grunder: För det första har det kunnat ske när återkallelsegrund föreligger. Men i just det här speciella fallet har man ändå gjort bedömningen att en återkallelse skulle vara mindre lämplig. För det andra har det kunnat ske när återkallelsegrunden inte uppfyllts — den s.k. självständiga varningen. Trots att det här rör sig om olika graderingar har i båda fallen termen varning använts. Denna upprepning av samma ord för egentligen två skilda saker kan föra med sig olika nackdelar. En person kan först varnas enligt moment 1 och därefter enligt momenten 2 eller 3. Risken för slentriantänkande torde därmed inte kunna uteslutas. 89 Av den anledningen föreslår jag i en av motionerna att en lämplig förstärkning av terminologin vore att i det mildare fallet ordet varning byttes ut mot ordet erinran. I propositionen föreslås en ändring som ligger klart i linje med detta — vilket jag givetvis är tacksam för — och vidare att det nya instrumentet i första hand skall handhas av det allmänna ombudet. Förhoppningsvis kommer detta också att innebära en smidigare handläggning. Ien annan motion, avslutningsvis, har jag tagit upp det faktum att det i dag är tämligen vanligt att ett utländskt körkort utgör underlag vid utfärdandet av ett körkort. I en del fall har det i efterhand visat sig att det utländska körkortet i något avseende varit oriktigt, varför utbyte egentligen inte borde ha skett. Jag föreslår därför en ny återkallelsepunkt i 16 § körkortslagen. Propositionen och utskottet har föreslagit en annan lösning som förmodligen är bättre och mera djuptänkt än den lösning som jag försökt konstruera. Man har kommit fram till en tvåstegslösning, som i första steget innebär att en ansökan om utbyte av ett utländskt körkort till ett svenskt skall kunna avvisas, om det finns anledning att anta att det utländska körkortet inte är äkta. Därmed läggs ett större ansvar och ställs större krav på sökanden. Förhoppningsvis kommer på det sättet också antalet felaktiga utbyten att minska. Det andra steget innebär följande. Om ett oäkta utländskt körkort ändå skulle ha bytts ut mot ett svenskt, finns det givetvis all anledning att ifrågasätta om körkortshavaren över huvud taget uppfyller de krav som ställs för att få lov att inneha körkort. I enlighet med 33 § körkortsförordningen kan han då föreläggas att komma in med bevis på godkänt förarprov. Om inte detta sker skall körkortet återkallas. Herr talman! Jag ber med anledning av det sagda att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess betänkande nr 1.

Herr talman! I det betänkande som nu föreligger till behandling och som är enhälligt tas ett antal motioner upp som alla ger uttryck för en växande oro för brottslighetsutvecklingen. Det gäller den grövre brottsligheten, särskilt den som har anknytning till narkotika, och den oro för de svårigheter man har inom kriminalvården att särskilt vad gäller dem som är dömda för narkotikabrott bemästra deras — man frestas säga så — systematiska utnyttjande av den svenska kriminalvårdens liberala frigivningsoch Nr 34 permissionssystem. Onsdagen den Flera olika förslag läggs fram i dessa motioner för att söka finna vägar att 26 november 1980 bromsa den oroväckande utvecklingen. Fyra huvudpunkter är viktiga att dra fram i ljuset från betänkandet, även om det är enhälligt. Den första punkten gäller frågan om villkorlig frigivning. I en nyligen beslutad remiss till lagrådet om interneringspåföljdens avskaffande har regeringen föreslagit ändringar i reglerna om villkorlig frigivning samt en straffskärpningsregel för vissa särskilt allvarliga återfallssituationer. Förslagen syftar bl.a. till att tillgodose intresset av samhällsskydd mot särskilt den grova våldsoch narkotikabrottsligheten. Vad gäller förutsättningarna för villkorlig frigivning innebär förslaget att som en ny förutsättning för särbehandling i frigivningshänseende upptas risk för återfall i viss särskilt allvarlig brottslighet. Utskottet framhåller att de frågor som har anknytning till institutet villkorlig frigivning och som berörs i motionerna av flera skäl väl förtjänar att uppmärksammas. Bl. a. kan det i linje med vad som anförs i några av motionerna hävdas att regelsystemet rörande villkorlig frigivning medför att fängelsepåföljden till en del blir tidsobestämd, en effekt som inte står i överensstämmelse med strävandena att avskaffa de tidsobestämda påföljderna ur brottsbalkens påföljdssystem. Det finns enligt utskottets mening också anledning att uppmärksamma reglernas kriminalpolitiska effekter när det gäller förhållandet mellan utmätt straff och strafftid. Detta gäller särskilt villkorlig frigivning efter halva strafftiden i fråga om intagna som har dömts för allvarlig brottslighet. Den andra punkten gäller vissa former av verkställighet av ådömt frihetsstraff, där motionsönskemålen i korthet går ut på att fängelsestraffet för i synnerhet narkotikabrottslingarna skall ges ett sådant innehåll att den dömdes möjligheter att fortsätta sin brottsliga verksamhet under anstaltstiden förhindras. I anslutning till de här aktuella motionsyrkandena uttalar utskottet sin oro inför utvecklingen av narkotikabrottsligheten och förekomsten av narkotika inom kriminalvårdens anstalter. Utskottet slår fast att det inte är godtagbart att intagna som är dömda för grova narkotikabrott under anstaltstiden inte kan avhållas från att bedriva narkotikahandel ute i samhället. Av det som sagts nu följer att utskottet har förståelse för vissa av de motionsönskemål som går ut på att fängelsestraffet måste utformas så att de som är dömda för särskilt grova brott, i synnerhet grova narkotikabrott, inte har möjlighet att fortsätta sin verksamhet under pågående straffverkställighet. En skärpning av verkställighetsreglerna kan alltså framstå som motiverad, säger utskottet. Men det är naturligtvis också så att en skärpning kan komma i konflikt med de principer som präglar svensk kriminalvård och som går ut på att, så långt det är möjligt med hänsyn till kravet på samhällsskydd och differentiering av de intagna, främja de intagnas samhällsanpassning och motverka de skadliga följderna av långa fängelsestraff. 9” Att göra en avvägning mellan de här motstående intressena som alltså finns ankommer på en tidigare tillsatt utredning som behandlar vissa frågor rörande permissioner från kriminalvårdsanstalterna m.m. Utredningen har vidare att uppmärksamma frågan om val av anstalt eller anstaltsavdelning för sådana intagna som har gjort sig skyldiga till grova narkotikabrott eller annan allvarlig brottslighet, samt tillämpningen av bestämmelserna om brevgranskning, telefonsamtal och besök beträffande den nämnda kategorin intagna. Utskottet konstaterar att de frågor som tas upp i de berörda motionerna i allt väsentligt omfattas av utredningens arbete. I avbidan på resultatet härav bör riksdagen inte nu vidta någon åtgärd i saken. Utskottet avstyrker alltså bifall till dessa motioner. Den tredje viktiga frågan gäller den nu pågående diskussionen om att finna verkningsfulla alternativ till frihetsstraffen. I motionen aktualiseras frågor som har aknytning till frivårdskommitténs arbete. Som alternativ nämns i direktiven till denna kommitté bl.a. intensivövervakning. Enligt sina direktiv bör kommittén också särskilt uppmärksamma vissa alternativa sanktioner som förekommer i andra länders rättssystem och undersöka om någon eller några av dessa går att införliva med svensk lagstiftning. I sammanhanget nämns sådana sanktioner som nattfängelse, veckoslutsfängelse, olika former av samhällstjänst och kontraktsvård. Herr talman! Vi befinner oss alltså mitt i en mycket intressant diskussion om att finna verkningsfulla alternativ till frihetsstraffet. En mycket önskvärd minskning i användningen av frihetsstraffet kan säkert inte komma till stånd i någon betydande utsträckning förrän det inom påföljdssystemet finns att tillgå alternativ som bättre än de nuvarande tillgodoser de kriminalpolitiska behoven. Dessa behov innebär bl.a. att vi måste ha medel för att skydda oss mot grova våldsoch narkotikaförbrytare. Vad gäller dem är samhällsskyddsaspekterna så starka att alternativ till frihetsstraff svårligen står att finna. För stora delar av bl.a. den mycket omfattande ungdomsbrottsligheten måste vi emellertid fortsätta arbetet på att finna alternativ. Vi avvaktar med mycket stort intresse resultatet av det pågående utredningsarbetet. Den fjärde frågan gäller ökad användning av bötesstraffet. Denna fråga hänger samman med den totala avvägningen inom straffsystemet med beaktande av den struktur som brottsligheten uppvisar. Utskottet ställer sig liksom tidigare bakom tanken på att bötesstraffet kan ges en vidare tillämpning. För egen del tror jag att diskussionen härom också måste kopplas till frågan om indrivningssystemets effektivitet. Herr talman! Utskottet är enigt i sina motiveringar för att avstyrka motionerna. Skälet härtill är att en betydande reformverksamhet genom olika utredningar som täcker de aktualiserade frågorna i motionerna är på gång. Ändå vill jag hävda att detta betänkande — jag hade så när sagt: dess enighet till trots — är ett viktigt dokument och inlägg i den kriminalpolitiska debatten. Det visar enligt min mening — och jag hoppas att jag kan göra mig till tolk för hela utskottet — det allvar med vilket dessa svåra frågor måste ses. Det visar att den djupt oroväckande utveckling vi de senaste åren haft vad gäller brottsligheten nu måste mötas med bevarad rättssäkerhet — självfallet — samt med fasthet, konsekvens och stark känsla för alla de människor och värden som är offer för brottslighetens härjningar. Jag får härmed, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Den här frågan har ju väckts genom en enskild motion av Gunilla André och sedan behandlats i utskottet. Eftersom vpk inte är representerat i några utskott och alltså inte kan ställa frågor i utskott, vill jag ta tillfället i akt att ta upp ett par frågeställningar och be någon representant för justitieutskottet att om möjligt utveckla synpunkter kring dem. Det är alltså bara ett par frågor jag vill ställa, ingenting annat. Jag förstår mycket väl problemet bakom den här motionen. Jag förstår också syftet, och det är väl inget att säga om det. Däremot har det förefallit mig något osäkert om den riktning för att uppnå syftet som man anvisar är den riktiga. Nu är justitieutskottet mycket försiktigt i sin skrivning och betonar att man inte i onödan skall inskränka förhandlingsoffentligheten. Men utskottet behandlar ändå motionen i en sådan anda att den utredning som kan komma till stånd nog kan anse sig ha carte blanche att föreslå sådana inskränkningar. Då frågar jag mig: Uppnår man verkligen på detta sätt det syfte som man vill uppnå? Är det egentligen den rätta vägen? Finns det inga andra och bättre vägar? Även om man inskränker förhandlingsoffentligheten på det sätt som motionären tycks förutsätta, kan man aldrig utesluta att den anklagade och vederbörandes ombud ändå sitter i rättssalen och hör vittnesmålet och alltså omedelbart får reda på vad vittnet har uppgivit. Och om de är ute i så skumma ärenden att de vill utsätta vittnet för påtryckningar eller repressalier i efterhand går det alldeles utmärkt för dem att göra det. Det kan inte hemlighållas vad vittnet har sagt. Eftersom man naturligtvis inte heller — vilket inte ett ögonblick har ifrågasatts på något håll — skulle inskränka handlingsoffentligheten och protokollen från förhandlingarna alltså är offentliga, kan jag inte se på vilket sätt man med detta skulle kunna skydda vittnet. Jag tycker att det måste finnas andra, bättre och mer praktiska sätt att skydda ett vittne från att bli utsatt för denna typ av repressalier och påtryckningar. Det gäller då vittnets personliga säkerhet utanför domstols i offentligheten vid vittnesförhör lokalen — det är då den är ifrågasatt, inte vid själva förhandlingarna. Jag kan inte se att man kan uppnå någon effekt med åtgärder i den riktning som här föreslås. Vad man uppnår är att man kan få en bestämmelse som ytterligare inskränker förhandlingsoffentligheten, vilket kanske kan ge anledning till vissa rent principiella betänkligheter. Det finns en annan synpunkt man eventuellt kan lägga på frågan: Är det inte ändå en fördel och något som man bör eftersträva såsom ingående i den medborgerliga skyldigheten att vittna efter samvete och förstånd, att man i en offentlig förhandling skall kunna stå för vad man säger?

Jag har velat ställa dessa frågor därför att man här har anvisat bara en tänkbar väg, nämligen minskad förhandlingsoffentlighet, för att uppnå det i och för sig vällovliga syftet att skydda vittnen mot påtryckningar vid vissa typer av brottmål, där man vet att sådana påtryckningar kan förekomma. Jag ser gärna att justitieutskottets ordförande närmare utvecklar detta.
Herr talman! Jag tycker att Jörn Svenssons påpekanden var ett värdefullt bidrag till debatten i detta svåra ärende. I betänkandet har vi sagt att när frågan skall utredas skall man fundera på olika praktiska lösningar. I det sammanhanget kan Jörn Svenssons anförande, som jag i stort sett inte har mycket att erinra mot, fylla en funktion i utredningsarbetet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Är det möjligt att undvara eller åtminstone väsentligt begränsa isoleringsingripandena inom kriminalvården? Det var i starkt sammandrag den fråga som dåvarande justitieministern Nr 34 Lennart Geijer 1976 gav den s.k. isoleringsutredningen. I det betänkande som utredningen lämnade 1979 ansåg man det inte vara möjligt att helt avskaffa avskildhetsåtgärderna. Men med en rad åtgärder menade man att det var möjligt att begränsa behovet av isoleringsingripanden, och man föreslog också åtgärder som man ansåg kunde minska de negativa verkningarna av isolering. Regeringen har valt att behandla utredningens förslag i två etapper, den ena i budgetpropositionen i januari, den andra i den proposition som ligger till grund för det justitieutskottets betänkande vi nu skall ta ställning till. För att ledamöterna skall få en helhetsbild vill jag inledningsvis, herr talman, helt kort beröra utredningens samlade förslag. Ett par allmänna riktlinjer lade utredningen fast. Den ena var att alla åtgärder som förbättrar miljön i vid bemärkelse på våra kriminalvårdsanstalter eller som underlättar anstaltsvistelsen för de intagna leder till ett minskat behov av avskildhetsåtgärder. Den andra var att man vill framlägga förslag som leder till att förhållandena på anstalterna i görligaste mån kunde motsvara livet i det fria. Åtgärderna som utredningen föreslog var många, och de fick ett positivt mottagande vid remissbehandlingen. Och ändå hade de klart begränsats av de tilläggsdirektiv som regeringen meddelade 1978, nämligen att utredningen borde sträva efter att förslagen inte skulle innebära ökade kostnader för samhället. Den senare målsättningen kunde utredningen inte helt leva upp till. En del av förslagen innebar anslagskrav. Så var det med behovet att minska avdelningsstorleken på anstalterna, långsiktigt ned till 10-15 intagna per avdelning, kortsiktigt med ombyggnader på några anstalter — bl.a. Tidaholm och Norrtälje. Utredningen ville också att tillsynspersonalen i större utsträckning skulle få ta aktiv del i behandlingen av de intagna. Man ville ändra sjukvårdsinsatserna på anstalterna, öka på fritidspersonalen och utöka studiemöjligheterna. Det innebar merkostnader. Förslagen om telefonautomater vid ytterligare några anstalter, ökad möjlighet till rättshjälp m.m. krävde också ökade anslag. Men totalt innebar kraven inte mer än ca 15 miljoner i merutgifter, utöver tidigare beviljade medel. Trots detta avvisade justitieministern de flesta av kraven i årets budgetproposition, av statsfinansiella skäl. Förslagen fick en vänlig klapp på axeln, och de flesta borde, menade statsrådet, prövas på nytt när landets ekonomi tillät detta. I några fall ansåg man att åtgärderna borde rymmas inom kriminalvårdsstyrelsens anslag. Utredningens förslag om mera intresseväckande arbete, utökade studiemöjligheter, höjda ersättningar för arbete och studier, möjligheter att varva arbete och studier och rätt till deltidsarbete hänsköts till stora delar till den utredning man då hade tillsatt, med LO-ordföranden Gunnar Nilsson som ordförande. De flesta av dessa åtgärder är mycket viktiga för att minska behovet av 95 avskildhetsåtgärder på anstalterna. Och när så betydande bitar plockas ut ur paketet, verkar det kvarvarande innehållet inte så betydelsefullt som det skulle ha verkat om det fått komplettera de tidigare åtgärderna i ett samlat paket. Med detta vill jag säga att de förslag som vi nu har att behandla kan ses som detaljer, men att de får en annan betydelse om de läggs samman med de övriga som redan i början av detta år prövades av riksdagen. Justitieministern uttalar i den nu aktuella propositionen, att flertalet av de förslag som inte kan förverkligas omedelbart kommer att vara till god ledning vid den fortsatta planeringen av anstaltsvården. Statsrådet säger också att det närmast bör ankomma på kriminalvårdsstyrelsen att ”i det fortlöpande översynsarbetet ta till vara de enligt min mening mycket värdefulla synpunkter som utredningen har redovisat”. Jag hoppas verkligen att det blir så. När det gäller de förslag om avskildhetsåtgärder som vi nu behandlar, kan man grovt sammanfatta utredningens förslag så, att den föreslog att möjligheten för de intagna till frivilligt enrumsarbete skulle utvidgas, medan den ansåg att de tvångsmässiga avskildhetsåtgärderna skulle begränsas. I regeringens behandling har det tillägget gjorts, att rätten till enrumsplacering skall vara beroende av ”om lämplig plats kan beredas”. Vad den begränsningen kommer att innebära, finns det skäl att närmare studera. Jag skall i övrigt inte närmare beröra de delar av utredningens förslag som nu behandlas, då jag förutsätter att utskottets talesman svarar för den uppgiften. Jag skall inskränka mig till tre avsnitt, av vilka vi socialdemokrater har reserverat oss i två. En fråga, där vi har avstått från att reservera oss men där departementschefen har avvikit från utredningens förslag, gäller lugnande medicinering som alternativ till användandet av fängsel. Utredningen menade att möjligheten till det alternativets användande redan finns i de allmänna nödvärnsreglerna i brottsbalken. Utredningen hade närmast konkretiserat den rätten, men man lade också fast att det skulle ankomma på läkare att avgöra när sådan medicinering skulle få komma i fråga. Utredningen menade att användandet av psykofarmaka inte var fritt från betänkligheter men att nackdelarna skulle vägas mot dem som är förenade med bältesanvändningen. Under remissbehandlingen var de flesta remissinstanserna endera avvisande eller också tveksamma till förslaget. Utskottet är enigt om att följa departementschefens mening, att medicinering endast bör få tas till när förutsättningar föreligger enligt sjukvårdslagstiftningen. I ytterligare två avseenden har justititeministern avvikit från utredningsförslaget. Det ena gäller frågan om den intagne skall ha rätt till offentligt biträde i ärenden rörande avskildhetsfrågor. Statsrådet säger att han har ”stor förståelse för de motiv som ligger till grund för utredningens förslag”, men han avvisar förslaget av statsfinansiella skäl. Nu skulle kostnaden, enligt utredningen, inte uppgå till mer än 50 000 kr. för en sådan reformering. Det är en jämlikhetsåtgärd, anser vi socialdemo Nr 34 krater i justitieutskottet, och vi yrkar bifall till utredningsförslaget men vill Onsdagen den att reglerna närmare skall prövas av regeringen, som får återkomma med 26 november 1980 förslag till riksdagen. Det här förslaget kan inte vara av den partiprincipiella arten att det bör skilja partierna åt. En kostnadsökning i storleksordningen 50 000 kr. torde inte heller fälla den nu, av andra betydligt större frågor, ganska luttrade regeringen. Jag säger detta för att inge mod för den händelse någon borgerlig riksdagsledamot skulle känna för att ge de intagna en rättighet som i dag tillkommer alla utanför anstalterna. Den andra frågan, som föranlett en socialdemokratisk reservation, är utredningens förslag att beslut om avskiljande i efterhand borde redovisas inför ett lekmannaorgan. Som lämpligt organ för den prövningen nämndes i utredningen de anstaltsoch regionstyrelser som har föreslagits inrättade inom kriminalvården. Nu hänvisar statsrådet till att frågan om hur detta lekmannainflytande skall organiseras har hänskjutits för prövning till en utredning, fängelsestraffkommittén. Även om vi anser att denna fråga är tillräckligt utredd vid det här laget, kan vi inte motsätta oss denna ytterligare prövning, men vi har från socialdemokratiskt håll krävt att denna fråga bör behandlas med förtur i utredningen. Det har inte de borgerliga i utskottet kunnat tillmötesgå, och vi har därför fört fram kravet i en reservation. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i justitieutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Vpk har länge drivit kravet att isoleringsstraffet skall avskaffas. Vi grundar kravet på det faktum att isolering är skadlig och sannerligen inte står i samklang med anstaltsvårdens målsättning, som finns fastslagen i 4§ lagen om kriminalvård i anstalt. Där heter det i första meningen: ”Kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas.” Ett annat skäl för oss att gå emot isoleringsstraffet har varit att det inte skall vara möjligt att utdöma straff i straffet. Nu kan ju påstås att isoleringsstraffet — som enbart straff — avskaffades i och med att riksdagen 1976 företog vissa inskränkningar i möjligheterna att hålla en intagen isolerad. Och man avskaffade då möjligheter till isolering av rent disciplinära skäl. Men lagen har fortfarande många gummiparagrafer, som har gjort det möjligt att också efter 1976 använda isolering som ren bestraffning. Detta konstateras också i den utredning, som ligger till grund för regeringens proposition. I sitt betänkande Avskildhet och gemenskap inom kriminalvården säger man så här: ”Slutligen kan rent allmänt sägas om tillämpningen av Kval:s bestämmelser om avskildhet att den inte alltid synes vara så stringent och restriktiv, som förutsätts i lagens förarbeten.” Nej — det är så det går med gummiparagrafer. 9 Man säger också apropå isolering vid fara för egen säkerhet: ”Det är förvånande att under 1977 ett flertal fall av avskildhet på denna grund pågått längre tid. Tre fall har t.o.m. pågått mer än en månad.” Det är dess värre så att isoleringen fortfarande används som bestraffning om än under täckmantel av något annat lagrum. Det finns därför all anledning att fortsätta att driva kravet om att isoleringsstraffet skall avskaffas. Man hade i utredningen haft möjlighet till detta — man kunde ha formulerat en betydligt mera restriktiv lag och inte gett utrymme i lagen för isolering i alla de fall som nu finns. Faktum är att utredningen inte alls gjorde några inskränkningar av möjligheter till isolering — man gjorde enbart några uppstramningar av vissa skrivningar. Utredningen valde i stället att försöka minska antalet fall av isolering genom en rad reformeringsförslag — man menar att skulle dessa genomföras skulle behovet av isolering avsevärt minska. Vi har hört Arne Nygren tala om dessa reformer — det var då fråga om bl.a. utökade försök med marknadsanpassad ersättning, utvidgning av studieverksamheten, utveckling av personalresurser, installering av flera telefonautomater på flera anstalter, m.m. Man har alltså valt att förebygga i stället för att ändra i lagen. Vad gjorde då regeringen? Jo, utredningens repressiva delar, lagförslagen, tar man helt till sitt hjärta — man förstärker dessutom repressiviteten med ytterligare förslag som ger möjligheter till isolering. De förebyggande åtgärderna bryr man sig däremot inte om — och skyller förstås på det statsfinansiella läget. I stället kunde vi för någon månad sedan höra hur man inskränkte på det som utredningen föreslog att man skulle utvidga, nämligen möjligheterna för intagna att kunna telefonera. Telefonautomater tas nu bort — i stället för att installeras, som utredningen föreslog. Repressionen ökar vid våra fängelser, och man kan fråga: Var detta avsikten med utredningen?

Ökade möjligheter till isolering och inga som helst försök att ersätta isolering med andra åtgärder är resultatet. Från vpk:s sida vill vi göra tvärtom. Vi vill, liksom utredningen, genomföra reformer inom kriminalvården som vi menar på sikt kommer att innebära att all form av isolering blir onödig. Till dess vill vi ha en mycket restriktiv lag som bara i yttersta nödfall ger möjlighet till isolering, och detta på mycket preciserade grunder. När det gäller reformer kommer vi att återkomma till dem i samband med behandlingen av nästa års budgetproposition. Men jag kan redan nu nämna att vpk i sin motion till sparpropositionen har sparat in 7 miljoner mer än vad regeringen har gjort på just justitiedepartementets område, detta trots att vi inte godtagit besparingar inom kriminalvårdens område. Herr talman! Vi har i vår motion mycket utförligt motiverat våra förslag till ändringar i lagen. Jag kommer därför att nöja mig med att ta upp ett par av våra förslag. De gäller för det första frågan om möjlighet till isolering vid kollektiv arbetsvägran. Regeringen har på grundval av remissvar från kriminalvårdsstyrelsen tillskapat denna möjlighet i den nya lagstiftningen. Den har alltså inte stöd i utredningen och står dessutom i strid med de intentioner som fanns vid den föregående lagändringen 1976. Utredningen anför om detta följande: ”Den föreslagna lydelsen av 50 § medförde också att bestämmelsen inte längre var tillämplig vid s.k. kollektiv arbetsvägran. Sådana svårigheter fick därför i fortsättningen enligt departementschefen som en yttersta utväg lösas genom avskildhet med stöd av 20 § första stycket, nämligen om det var nödvändigt med hänsyn till föreliggande fara för någons säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på anstaltens egendom ———.” På den tiden hette departementschefen Lennart Geijer och var socialdemokrat. Att nuvarande moderate departementschefen Håkan Winberg på detta sätt vill öka möjligheterna att isolera intagna ligger i linje med det partiets politik, men att socialdemokraterna i utskottet så helt sväljer denna reaktionära politik är förvånansvärt. Just det här förslaget har heller ingen grund i utredningen och är inte remissbehandlat. Men utskottets socialdemokrater sväljer och skriver på vad den moderate departementschefen anför. En annan sak som vi tar upp och där det kan finnas anledning att höra utskottets mening — den framkommer nämligen inte i betänkandet — gäller avskildhet på grund av risk för skada för rikets säkerhet. Utskottet säger kort och gott att lagrummet bör behållas och motiverar detta med att det används i praktiken. Jag måste fråga utskottet: På vilket sätt kan en intagen skada rikets säkerhet? Tror utskottet att spionen håller en mängd fakta i huvudet, som han sedan vidarebefordrar via anställda eller medinterner till ftämmande makt? Eller hur skall det gå till? Inte heller utredningen ger något besked på den punkten, utan hänvisar till att lagrummet utnyttjats i praktiken. Men — handen på hjärtat — är inte detta som har hänt, dvs. att spioner isolerats, en fråga om just isoleringsstraff, med betoning på straff? Är det inte just på grund av att det är en spion som man har ansett att han inte kan få straff nog, att han skall sitta isolerad, att han inte är värd något längre, att han har förrått landet? Förut hade man skampåle, och nu använder man isolering för att, som i detta fall, ytterligare brännmärka personer som är intagna för spioneri. Men är inte detta ovärdigt ett svenskt rättssamhälle? Och skall man inte i så fall säga som det är, nämligen att vi i Sverige i vissa fall önskar tillämpa isolering just som straff, eftersom förrädare inte kan få straff nog? Om det inte är så — tala då om för mig hur en intagen på någon av våra välbevakade anstalter skall kunna hota rikets säkerhet! Jag förstår det nämligen inte. Vi har ställt den frågan i motionen men har inte fått något svar i utskottets betänkande. En annan sak jag vill ta upp gäller avskiljande under utredning av disciplinärende. Vi föreslår att dessa möjligheter tas bort. Utskottet säger för sin del att kriterierna för avskiljande i detta fall efter 1976 års lagändring är mycket restriktiva. Men det är ju så det inte har gått till! Man har inte varit restriktiv ute på anstalterna. Det påpekar också utredningen i sitt betänkande. Men detta har inte föranlett vare sig utredning, departement eller utskott att reagera och lägga fram förslag till ändringar av lagen. Visserligen kan det vara svårt att skärpa skrivningarna, men det finns möjligheter att göra tidsbegränsningen snävare. Vi menar att den enda möjligheten att komma till rätta med anstaltsledningarnas missbruk av isoleringsmöjligheten är att ta bort möjligheten ur lagen. Det är också enligt vår mening fullt möjligt att utreda disciplinärenden utan att man behöver låsa in de intagna i upp till fyra dygn. Vi har också i motionen yrkat avslag på de skrivningar som nu finns och de som föreslås när det gäller urinprovskontrollen. Möjligheterna att genomföra frivillig urinprovskontroll kommer, menar vi, ändå att finnas, vilket redan sker vid flera anstalter. Det är ovärdigt ett rättssamhälle att använda tvång i detta fall. Det kommer säkert heller inte att innebära något positivt för miljön på anstalterna — tvärtom innebär det ökad repression och gör de intagna ytterligare negativt inställda till sin omgivning, anstaltsledning och samhälle. Herr talman! Vpk har också en skiljaktig mening i förhållande till propositionen och utskottet när det gäller omfattningen av 20 §, inskränkning av läkares medverkan i 22 §, häktesplacering, beläggning med fängsel samt offentligt biträde. När det gäller beläggning med fängsel vill vi inte gå på utredningens förslag om lugnande medicinering, utan vi vill i stället införa de s.k. mjukcellerna, som utredningen nämner. Vi menar att de skulle ersätta beläggning med fängsel och att de bör byggas med det snaraste. Vi upprepar dessutom i motionen vårt krav på en senareläggning av inlåsningen till kl. 21.00. Alla våra förslag finns utförligt motiverade i motionen, och jag nöjer mig därför med det anförda. I motionen har vi dessutom godtagit propositionens förslag om att frågan om lekmannamedverkan skall kunna avgöras i samband med fängelsestraffkommitténs förslag. Det finns en reservation, där man vill ge detta förtur. Det tycker vi är viktigt, och därför kommer vi att stödja reservationen. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till motion 1980/81:25 i alla delar, och det innebär när det gäller mom. 3 i vår motion bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag skall inte göra någon bredare exposé över den långa och intressanta bakgrunden till det betänkande vi nu behandlar, utan jag skall inskränka mig till att något kommentera de två punkter där utskottet inte har Den ena frågan gäller den intagnes rätt till offentligt biträde i ärenden som rör avskiljande inom kriminalvården. Det råder inga delade meningar inom utskottet om att isoleringsutredningens förslag på denna punkt har rättssäkerhetspolitiska motiv. Det är alltså inte på denna punkt vi tvistar. Majoriteten har i likhet med departementschefen funnit att de mycket stränga krav på återhållsamhet och sparande inom statsförvaltningen som nu gäller måste sätta sina spår också inom detta område. Även om man, som Arne Nygren gjorde, kan säga att det är en liten utgift, är det trots allt så att detta kan sägas om tusentals småutgifter som, sedda var för sig, är både angelägna och viktiga. Någonstans måste linjalen läggas och strecket dras. Det kan emellertid samtidigt konstateras att både den nuvarande lagen och dess olika anvisningar redan innehåller många bestämmelser med syfte att åstadkomma starka rättssäkerhetsgarantier. Det gäller bestämmelserna om utredning och protokollföring i sådana här ärenden, och vad gäller själva handläggningen av avskildhetsärenden är förvaltningslagens bestämmelser tillämpliga. Där finns föreskrifter om kommunikation, angivande av skäl och underrättelse om beslut samt fullföljdshänvisning. I detta fall är det dessutom så att intagna har i mån av behov rätt till allmän rättshjälp efter prövning av rättshjälpsnämnd i vanlig ordning. Rättssäkerheten är alltså väl tillgodosedd, låt vara att man gärna skulle se den förbättrad på olika områden. Den andra punkten, där vi stannat vid skilda meningar inom utskottet, gäller lekmannamedverkan i ärende om avskiljande. Isoleringsutredningen hade att pröva frågan om lekmän kan ges insyn i denna del av anstaltsarbetet. För att underlätta ett genomförande anslöt sig utredningen därvid till den s.k. Alexandersonska utredningens förslag till anstaltsorganisation. På grund av avskildhetsärendenas brådskande karaktär ansåg emellertid utredningen det inte möjligt att föreskriva att lekmän skall delta i själva beslutsfattandet. I stället föreslogs en skyldighet att redovisa meddelade beslut inför något lekmannaorgan. Lämpligaste organ för det var de av den Alexandersonska utredningen föreslagna anstaltsoch regionstyrelserna. Departementschefen uttalar i propositionen att frågan om lekmannamedverkan på lokal och regional nivå bör avgöras i samband med att ställning tas till fängelsestraffkommitténs kommande förslag. Enligt den socialdemokratiska motionen bör frågan behandlas med förtur av fängelsestraffkommittén, som enligt sina direktiv särskilt skall uppmärksamma de synpunkter som har förts fram av isoleringsutredningen. Utskottet uttalar att man hyser sympati för detta motionsönskemål, men man delar departementschefens uppfattning att frågan om lekmannamedverkan bör göras i samband med att ställning tas till fängelsestraffkommitténs kommande förslag. Med hänvisning till frågans samband med de övriga förslag som kommittén beräknas framlägga finner utskottet inte anledning att nu begära att förslag i denna fråga framläggs särskilt med förtur. Mot detta har socialdemokraterna reserverat sig, och de anser att denna fråga skall behandlas med förtur av kommittén och att riksdagen hos 101 regeringen skall begära tilläggsdirektiv om detta. Tvisten gäller alltså inte sakfrågan om lekmannamedverkan i sig, utan om denna fråga skall behandlas med förtur av en utredning som redan nu har att pröva den. Av de frågor som kommittén har att behandla kan vissa bedömas för sig, medan andra nog måste ses i ett större sammanhang. I direktiven står att kommittén noggrant bör pröva möjligheterna att med förtur lägga fram förslag till dellösningar. Utan att jag i och för sig går in på något påpekande om hur utredningen har lagt upp sitt arbete och avser att fullfölja det — det kanske andra kan göra bättre — kan jag efter att ha läst direktiven till utredningen inte frigöra mig från intrycket att frågan om lekmannamedverkan inom kriminalvården allmänt sett är en ganska stor fråga — den upptar över två tättryckta sidor i direktiven — som inte alls enbart rör frågan om lekmannamedverkan i ärenden om avskiljande utan har betydligt vidare ram. Mot denna bakgrund finner jag att reservationen sakligt sett inte har särskilt starkt fog för sig. Jag vill slutligen, herr talman, lämna några korta kommentarer till vpk:s argumentering för sin motion. Marie-Ann Johansson använde själv ordet gummiparagraf flera gånger när hon kommenterade lagförslaget. Om det är så som vpk påstår, att reglerna om isolering missbrukats ute på anstalterna, förstår jag inte hur man kan förorda en reglering om avskildhet som fjärmar sig än mer från kravet på tydliga och exakta grunder för beslut om avskildhet, vilket vpk gör i sitt lagförslag. Dessa grunder kan naturligtvis från vpk:s utgångspunkt diskuteras, men nog är det väl ändå ett betydelsefullt framsteg att de så tydligt anges i det föreliggande lagförslaget, medan vpk:s förslag verkligen är en gummiparagraf i det här hänseendet. Vpk motsätter sig också förslaget om att intagen får föreläggas att lämna urinprov för kontroll av förekomsten av narkotika. Man förordar i stället samråd med de intagna och att åtgärderna skall bygga på frivillighet. Detta är mycket vackert tänkt. För egen del tror jag inte att vpk har förstått den förödande inverkan narkotikan och vissa förhärdade narkotikabrottslingar har på anstaltsmiljön och på möjligheterna att över huvud taget bedriva en human kriminalvård. Marknaden för narkotika underhålls inte minst genom att fängelsemiljön utnyttjas. Narkomaner, som döms för olika brott, underhåller eller tvingas underhålla sin narkomani under anstaltsvistelsen. Ett särskilt otäckt inslag i denna verksamhet är att kriminalvården inte kan få bukt med varé sig insmugglingen av narkotika på anstalterna eller ens de uppenbara fall av tvångsnarkomanisering under hot om våld eller verkligt våld som förekommer inom kriminalvårdsanstalterna i dag. Detta har faktiskt lett till att domstolarna, i vetskap om riskerna för narkomanisering, visar tvekan att döma icke-narkomaner till fängelse, trots att ett sådant straff hade bort följa på brottet. På goda grunder kan antas att nära hälften av kriminalvårdens intagna missbrukar narkotika i större eller mindre utsträckning. Det är bl.a. mot denna bakgrund som man måste bedöma det kraftigt ökade missbruket av permissioner som utvecklats sedan början av 1970-talet och det ökande Nr 34 antalet rymningar. På det viset kan narkotikamissbruket fortsätta och langarkedjorna hållas intakta. På grund av att polisen under de senaste åren har lyckats få fast ett antal grova narkotikaförbrytare, som nu avtjänar relativt långa fängelsestraff, finns det i dag ett ganska stort antal långtidsintagna på de slutna riksanstalterna. Dessa långtidsintagna synes i viss utsträckning kunna fortsätta sin brottsliga verksamhet även innanför de slutna riksanstalternas murar. Det är kanske så, att det svenska samhället i själva verket håller de här narkotikahandlarna med en marknad på våra fängelser. På grund av den ordning som råder, och länge har rått, inom svensk kriminalvård är detta precis vad som sker till följd av den olyckliga blandningen av de intagna. Icke missbrukande storhandlare, genomgående något äldre, blandas tillsammans med gravt beroende narkomaner, de flesta yngre, som kommit på kant med rättvisan tidigt i tonåren. Det osunda psykologiska klimat som uppstår mellan de intagna i denna situation utnyttjas i ett mycket smidigt spel som storhandlarna bedriver. De behöver nämligen inte öppet visa sin makt. Den är självklar i kraft av narkomanernas beroende och underkastelse, av rädsla att inte stå på god fot med dem de är beroende av. Med tanke på de cyniska brott som de icke missbrukande storhandlarna har begått kan man sluta sig till att de verkligen utgör en fara för andra intagna. Bland de intagna som enligt 20 § lagen om kriminalvård i anstalt sitter på isoleringsavdelningarna är inte så många storhandlare i narkotika. Storhandlarna avancerar i själva verket smidigt i systemet — till studier, självstudier, studiegårdar och andra lindrigare och öppnare behandlingsinstitutioner. De är ju de artiga, de belevade, som väl vet hur de skall uppträda, medan de övriga består av ”besvärliga, störande och rastlösa” yngre interner. Enligt min mening får denna blandning av intagna oöverskådliga konksekvenser för narkotikaproblemet i samhället. Min tes är att det oundvikligen leder till att narkotikaproblemet trappas upp, för det första på grund av att de narkotikamissbrukande brottslingarna kommer att lämna fängelserna som ibland större narkotikamissbrukare än de var när de kom dit. De kommer alltså att svara för en större efterfrågan, särskilt till följd av de kunskaper i storhandel som de har fått i fängelset. För det andra kommer storhandlarna att efter långa fängelsestraff lämna fängelserna med ett fast och etablerat kundunderlag, därför att samhället via kriminalvården inte har kunnat undvika att hålla dem med en marknad även under den tid som de har suttit inne. Insmuggling av narkotika på anstalterna måste alltså bemästras genom en mer differentierad behandling av de intagna, varvid kontinuerlig kontroll stickprovsvis av förekomst av narkotika i kroppen kan ge en möjlighet att bemästra detta problem. Utgångspunkten måste självfallet vara att alla kriminalvårdsanstalter skall vara helt fria från illegal narkotika. Förhållandena på flera anstalter synes 103 under de senaste åren ha utvecklats därhän att den ordinarie anstaltspersonalen inte kan hantera de svåra langaroch missbruksproblemen. En rad åtgärder måste därför vidtas, varav den som jag nu kommenterar får ses som ett av stegen på väg mot att helt få bort den illegala narkotikan från anstalterna. Herr talman! Jag vill med dessa kommentarer på samtliga punkter yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade kanske inte väntat annat än att Björn Körlof skulle yrka avslag på den jämlikhetsreform som — vilket jag här har redovisat — skulle kosta i storleksordningen 50 000 kr. Det gäller att spara överallt, säger herr Körlof. Därmed har vi fått något av en värdemätare. Varje reformering som kostar pengar skall tydligen i fortsättningen stoppas, även om den har klart jämlikhetspolitiska motiv, som den här reformen har. De som sitter på anstalter borde på den här punkten ha samma rätt till offentligt biträde som de människor har som lever ute i det fria livet. Det är vårt motiv för denna reform. Björn Körlof nämnde också vår andra motion och menade att den, mätt i antal sidor avseende direktiv till utredningen, var så pass omfattande att det inte finns motiv för att ge den förtur. Jag tror att man kan vilseledas en aning genom att mäta antalet sidor. Få frågor är så grundligt utredda tidigare, herr Körlof, som frågan om lekmannamedverkan inom kriminalvården. Att den nu på nytt har hänskjutits till en utredning ser jag inte som något annat än ett tecken på att den behöver ligga till sig ytterligare i hanteringen.

Det är den totala bilden av reformen. Sedan kan man säga att den här reformen naturligtvis hade blivit helt annorlunda om man också hade vidtagit de åtgärder som utredningen föreslog vad avser anstaltsstorlek, personalförstärkning osv. Som jag sade i mitt förra inlägg har departementschefen sagt, att han hoppas att det skall vara möjligt att genomföra de åtgärderna vid en kommande prövning. Vi litar faktiskt på att det skall ligga någonting i det. Gjorde vi inte det, skulle vi naturligtvis gå något mer hårdhänt fram med våra krav. Det är ju riktigt, som Marie-Ann Johansson säger, att det haltar en aning när man vidtar lagstiftningsåtgärderna men inte fyller på med de övriga bitarna i utredningens förslag. Det som utredningen bl.a. syftade till var att göra anstaltslivet mer öppet, ge de intagna större möjligheter att umgås med livet utanför anstalten. Och i den situationen är det nödvändigt, Marie-Ann Johansson, att mot vissa grupper vidta åtgärder som innebär begränsningar. Det kan gälla dem sv.n sysslar med narkotikahandel. Det kan gälla dem som sitter inne för brott mot rikets säkerhet. Och det är motivet för att vi inte på Nr 34 den punkten har ansett oss ha något skäl att frångå utredningens förslag. Onsdagen den

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att jag fortfarande inte har fått svar på mina frågor när det gäller t.ex. rikets säkerhet och i vad mån man som intagen kan vara en fara för rikets säkerhet och därför behöver placeras isolerat. Björn Körlof menade i sitt inlägg att vårt lagförslag ännu mer skulle göra bestämmelserna till gummiparagrafer. Han sade att vi fjärmar oss från utredningens förslag. Det är riktigt att vi gör det. Vi har plockat bort en hel del lagrum som gör det möjligt att tillgripa isolering. Vi har bibehållit några, bl.a. det om nattvila. Det är ganska naturligt att man nattetid håller intagna åtskilda från varandra. Jag kan inte förstå hur vårt förslag skulle vara mer ”gummiaktigt” än regeringens. Tvärtom har vi stramat upp reglerna. Enligt vårt förslag skulle man inte ha möjlighet att i lika stor utsträckning avskilja intagna. Björn Körlof uppehöll sig ganska länge vid just narkotikaproblemen på anstalterna. Vi är helt överens om att det är frågor som man måste ta itu med. Vi menar emellertid att en obligatorisk, tvångsmässig urinprovskontroll inte löser de här problemen. Det finns projekt, Österåkersprojektet, där man genom frivillig urinprovskontroll faktiskt har kunnat nå vissa resultat. Vi pekar på detta med frivillig kontroll i motionerna och är inte alls motståndare till sådan. Vi är däremot motståndare till det tvång som man med det här lagförslaget vill införa och ytterligare skärpa. Sedan beskrev Björn Körlof de storhandlare på narkotikamarknaden som kommer sig upp osv. Jag tror knappast att man kommer åt dem genom den tvångsmässiga urinprovskontrollen. De är naturligtvis inte alltid själva missbrukare av narkotika, utan många gånger tjänar de bara pengar på andras missbruk. Slutligen till Arne Nygren. Jag kan hålla med om en hel del av vad Arne Nygren sade. Han menade emellertid att det här förslaget begränsar de tvångsmässiga avskiljandena. Jag menar att förslaget inte gör det — det finns ingen direkt begränsning. Man tar inte bort några möjligheter till isolering. I stället innehåller propositionen förslag om utvidgningar av möjligheten att tillgripa isolering, t.ex. vid kollektiv arbetsvägran. Det förslaget fanns inte med i utredningens betänkande och har alltså inte remissbehandlats. Det är regeringen som på uppdrag av kriminalvårdsstyrelsen plockat in det. Jag blev litet förvånad över att socialdemokraterna helt och hållet sluter upp bakom det förslaget. Vpk vill i sitt lagförslag ta bort denna möjlighet till avskiljande.
Herr talman! Till Arne Nygren vill jag replikera att man naturligtvis alltid kan säga att en summa är en liten summa. Det kan man säga om väldigt många små summor, men någonstans måste man trots allt dra gränsen. Det 105 har vi här tvingats göra av det enkla skälet att vår samhällsekonomi nu är mycket besvärlig. Det måste sätta spår också på det här området. Jag angav i mitt anförande att betydande rättssäkerhetsgarantier ändå finns kring beslutet om avskiljande. Det är verkligen inte fråga om någon uppluckring av rättssäkerheten. De generella bestämmelserna i rättshjälpslagen gäller ju också för de intagna, och de kan betjäna sig av dem, om de upplever sin situation som rättsotrygg. Antalet sidor i ett utredningsbetänkande är naturligtvis inte i och för sig det viktiga. Jag tycker att det framgår av direktiven till utredningen att frågan om förtroendemannamedverkan i den här typen av beslut inte kan ses helt isolerad från det utredningsarbete som den här kommittén har att arbeta med, även om sakfrågan om förtroendemannamedverkan har varit utredd flera gånger tidigare. Den måste kopplas till de olika överväganden som den här kommittén har att ta ställning till. Den ganska omfattande argumentering kring den här frågan som statsrådet redovisar i direktiven visar ju också att den inte kan ses helt isolerad. Till Marie-Ann Johansson vill jag säga beträffande spörsmålet om gummiparagraf att vpk när det gäller frågan om avskildhet har föreslagit att intagen får hållas avskild från andra intagna, om det är nödvändigt med hänsyn till påtaglig fara för den intagnes eller annans säkerhet till liv eller hälsa. Huvudorden i vpk:s förslag är alltså ”med hänsyn till påtaglig fara”, medan lagförslaget i fyra olika punkter mycket noggrant preciserar på vilka grunder ett beslut om avskiljande får fattas. Jag kan inte komma fram till någon annan slutsats än att lagförslaget på den här punkten är avsevärt mer preciserat och tvingar beslutsfattaren till ett mycket mer noggrant övervägande om huruvida avskildhet skall få tillgripas eller inte. Sedan kan vi självfallet diskutera varje grund för sig. Marie-Ann Johansson har här särskilt tagit upp grunden rikets säkerhet. Även om sådana fall självfallet kan vara mycket ovanliga — och de fall som vi har haft hittills har varit mycket ovanliga — kan man föreställa sig fall där t.ex. en som har dömts för mycket allvarligt spioneri även efter det att domen blivit avkunnad skulle kunna meddela underrättelser till omvärlden som kan utgöra en fara för rikets säkerhet. Jag tror att Marie-Ann Johansson nog kan föreställa sig sådana fall.
Herr talman! Det talades här mest om en ”gummiparagraf”, och man undrade vilken formulering som var bättre, deras eller vår. I propositionen står det ”föreliggande” fara för den intagnes säkerhet, liv och hälsa, medan vi säger ”påtaglig” fara. Jag tycker inte att det är någon större skillnad mellan de formuleringarna. Vårt förslag, med de begränsningar vi har gjort, är faktiskt betydligt mer stringent och kommer att medföra betydligt färre isoleringar än regeringens förslag.

Herr talman! Att lyssna till musik är i dag en av de mest utbredda fritidsaktiviteterna — om inte den mest utbredda — i synnerhet bland ungdomar. Samtidigt behärskas musikutbudet inom fonogramverksamheten av ett fåtal multinationella bolag. Det är bolag med jättelika marknadsföringsresurser, bolag som ingår som delar av en livsstilskommersialism och vars verksamhet huvudsakligen inte kan anses stå i överensstämmelse med av riksdagen uppsatta mål för kulturpolitiken. De svenska fonogrambolagen har med några få undantag förblivit små. Men mycket av nytänkandet, mycket av det udda och seriösa kommer från dessa mindre bolag. Dessa bolag har emellertid svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Därför har vi från vpk, i likhet f. ö. med kulturrådet, krävt att dessa mindre, seriösa företag skulle få ett statligt stöd. Detta har hittills avvisats av riksdagen, tyvärr. I dag behandlas i lagutskottets betänkande nr 3 ett annat vpk-krav, nämligen kravet på en skatt på oinspelade kassetter för att finansiera ett ökat stöd till musiken, fonogramverksamheten och annan kultur. Den tilltagande hemkopieringen av musikaliska och andra fonogramverk gör detta krav motiverat. Hemkopieringen minskar ju inkomsterna för såväl musikanterna som bl.a. den icke-kommersiella fonogramindustrin. Nu framhåller lagutskottet, som behandlat frågan ingående, att man inom regeringskansliet överväger en sådan avgift, som dels skall komma upphovsrättsinnehavare, dvs. musikanterna och andra rättighetsinnehavare, till godo, dels utgå som stöd till kulturlivet. Vårt krav i motion 1890 får därför t. v. anses tillgodosett. Vi förutsätter helt enkelt att en avgift på tomkassetter verkligen kommer att införas och innebära att musiklivet får det statliga stöd det är i så stort behov av. I annat fall, herr talman, lär vi få återkomma.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i januari väckte jag tillsammans med Anders Gernandt och Bertil Dahlén två motioner rörande kopiering av fonogram. Bakgrunden härtill är i korthet följande. Den illegala hanteringen av musik har blivit ett allt större problem inom kulturlivet. Denna piratverksamhet har internationellt sett ett mycket stort omfång och anses i många länder vara det största hotet mot de musikaliska upphovsmännen, de utövande konstnärerna och hela grammofonindustrin. Även den privata hemkopieringen av musikkassetter har nått en sådan omfattning att branschen — dvs. artisterna, upphovsmännen, fonogramproducenterna m.fl. — känner sig hotad. Piratverksamheten medför, som vi framhåller i motion 1616, att varken upphovsmän, artister, musiker, förläggare, producenter eller grammofonbolag får någon ersättning för sina insatser. Den illegala hanteringen har tvingat stora bolag att dra ned produktionen, och man befarar friställningar. Allt detta leder till att upphovsmän, artister, musiker och andra berörda får allt sämre förutsättningar att verka och att fonogramföretagen inte kan göra nya inspelningar. Dessutom är de illegala produkterna av sämre kvalitet. Fortsätter den här utvecklingen, blir utbudet allt smalare. Och det kommer att i första hand gå ut över den seriösa musiken. Inga grammofonbolag kommer att ha råd att satsa på udda produkter. I förlängningen kan vi se en total utarmning av den del av kulturlivet som inspelning av fonogram utgör. Utomlands har utvecklingen gått så långt, att det finns länder som inte längre har någon legal fonogrammarknad. Enligt vad som sägs i ett nummer av STIM:s tidskrift, Ord och Ton, omsätter piratmarknaden i USA ca 1,5 miljarder kronor. Under sommaren, då jag genomförde ett studiebesök i Österrike, fick jag bl.a. höra att den österrikiska polisen under juli månad hade genomfört razzior i tusentals radioaffärer. Enbart i Wien har polisen uppsökt drygt 200 butiker, varvid man beslagtog 8 000 kassetter. Samtidigt fann man mängder av s.k. rovpressningar på grammofonskivor. Även om vi inte har några exakta statistiska uppgifter för Sverige, så kan vi konstatera en rad ingripanden i vårt land, och många tecken tyder på att den illegala marknaden växer. Även på videoområdet förefaller det som om omsättningen av falska kopior ökar. Verksamheten tenderar också att ingå i ett större nät av organiserad ekonomisk brottslighet som är svår att komma åt. De ansvarsoch ersättningsregler som finns i upphovsrättslagen menar vi motionärer inte är tillräckliga för att rättsinnehavarna skall ha möjlighet att skydda sig mot det systematiska utnyttjandet och kränkningen av sina rättigheter. Och värst blir det naturligtvis för alla de småföretag som finns på denna marknad. Mot den här bakgrunden har vi motionärer föreslagit att riksdagen skall hos regeringen initiera en översyn för att förstärka det skydd som bör tillkomma de rättsinnehavare som har varit delaktiga i framställningen av fonogram och vilkas verksamhet är helt nödvändig för ett fritt kulturliv. Vi har därför ansett det vara lämpligt att den sittande upphovsrättsutredningen uppmanas se över dessa ansvarsoch ersättningsregler. Jag har också noterat att justitieministern i september uttalade sig i den riktningen. När vi nu tar del av lagutskottets betänkande, kan vi till vår tillfredsställelse konstatera, att utskottet på denna punkt tillmötesgår vår önskan. Av utskottets hemställan framgår att riksdagen skall begära att motionen jämte utskottets betänkande i denna del skall överlämnas till upphovsrättsutredningen. Vi är också glada för utskottets omsorgsfulla behandling av detta ärende, då man bl.a. berett ett flertal remissinstanser tillfälle att inkomma med yttranden över motionen 1616. Vi noterar också att remissinstanserna genomgående har tillstyrkt motionen. I motionen 1617 har vi tagit upp frågan om den omfattande kassettkopieringen. Förra året såldes i Sverige närmare 30 miljoner blankkassetter och endast ca 4 miljoner färdiginspelade. Den välkände ABBA-producenten, Stikkan Andersson, som sitter i styrelsen för IFPI, vilket är ett internationellt organ som tillvaratar artisters, musikers och producenters intressen, framhöll i ett tidningsuttalande under hösten bl.a. följande. ”Att människor spelar in sina egna skivor på kassettband för att t.ex. ha i bilen är helt i sin ordning. Men när man bildar klubbar och lämnar ut skivor för masskopiering, är det direkt stöld och en olaglig handling. För ett par år sedan gjorde man mycket körarrangemang som man sålde. Men de kopieras av obetänksamma körledare. I dag går det inte att få tag på nya körarrangemang. Samma kan komma att hända inom musikbranschen. Det gäller allt från pop till klassisk musik.” Ytterligare ett problem har dykt upp, framhåller Stikkan Andersson. Discjockeyer kopierar sina gratisskivor och gör en discomix som de säljer vidare. Vi vet, anser Stikkan Andersson som talesman för branschen, att det är många som sysslar med detta: ”Det är upprörande att de som är en del av musikbranschen sågar av den gren de sitter på.” Det är tråkigt att konstatera att en kvällstidning så sent som i lördags uppmanade sina läsare att kopiera. Förstår inte berörda journalister det klart olämpliga i att ge sådana råd? Problemen med dens.k. hemkopieringen har gett upphov till en ihållande debatt. Diskussioner har pågått under flera år, och man har varit inne på om det är möjligt att införa någon typ av avgift på oinspelade kassetter för att på det sättet kompensera upphovsmännen, artisterna och grammofonindustrin för de uteblivna intäkterna. Bland de förslag som förekommit har varit att förse grammofonskivor med en ”störsignal” som fångas in av tonhuvudet på kassettbandspelaren i samband med kopieringen av en grammofonskiva. Det har påpekats för mig att man på sina håll har ifrågasatt meningen med vår motion nr 1617. Jag vill därför begagna detta tillfälle att precisera våra synpunkter, så att eventuella missuppfattningar kan undanröjas. När vi skrev vår motion hade vi erfarit att man inom regeringskansliet övervägde ett förslag om införande av kassettavgift. Vi ansåg då, att om regeringen skulle välja denna väg för att åtgärda problemet, ville vi i vår motion göra den bestämda markeringen att den tänkta avgiften — om den införs — skall tillfalla de rättsinnehavare som förlorar på heminspelningen, dvs. upphovsmän, utövande konstnärer och fonogramframställare. Vi har också noterat, vilket också utskottet gör i sitt betänkande, att kulturrådet anser det rimligt att upphovsmän och artister får ersättning för det ekonomiska avbräck de vållas genom kopieringen. Även på denna punkt uttalar utskottet sitt stöd för denna principiella uppfattning, och anser med hänvisning till vad som i övrigt anförts i betänkandet, att det genom motionerna aktualiserade spörsmålet bör få en tillfredsställande lösning som tillgodoser såväl de rent upphovsrättsliga som de mera allmänt kulturpolitiska intressena. Det blir därför ett värdefullt uttalande som riksdagen nu kommer att göra. Jag kan då till sist uttala den förhoppningen, att regeringen tar fasta på de synpunkter som har redovisats i lagutskottets betänkande nr 3 och söker påskynda de åtgärder som man överväger för att komma till rätta med de problem som vi har tagit upp i våra motioner.

Herr talman! Den palestinska befrielseorganisationen PLO vänder sig till staten Sverige och vädjar om erkännande av sin nation och dess rätt till nationellt oberoende. PLO knyter starka förhoppningar till svenskt stöd just Nr 34 därför att man vet att Sverige traditionellt är ett alliansfritt land och att Sverige har ett internationellt anseende som förkämpe för förtryckta folk i världen. Palestinierna har vädjat till omvärlden alltsedan de i stor omfattning började fördrivas från sina bostäder och sin jord i slutet på 1940-talet. En stor del av det palestinska folket bor sedan dess i flyktingläger — i dag finns det fortfarande 62 sådana läger, varav det största hyser en halv miljon människor. De lever i fattigdom och lidande, i svält och sjukdomar, de utsätts dagligen för angrepp och bombanfall. De väntade och vädjade förgäves i flera år innan de 1967 reste sig i en nationell revolution och började använda våld till sitt försvar. Det var då som PLO, den nationella palestinska befrielseorganisationen tillkom, och då var inte förtryckets försvarare sena att stämpla PLO som en terroristorganisation. Herr talman! För oss som är litet äldre eller har läst vår samtids historia är detinte något nytt att ockupanter inför omvärlden betecknar aktivt motstånd som terrorism. När våra grannländer i väst, Norge och Danmark, hölls ockuperade av tyska trupper 1940-1945 var det ingen fredlig ockupation, även om Hitlerregimen kallade det för beskydd. Det förekom avrättningar efter summariska rättegångar inför tysk militärdomstol, människor hämtades nattetid, norska och danska medborgare fördes till koncentrationsläger. Detta är vad som drabbar de arabiska palestinierna sedan Israel började ockupera deras land. I Norge och Danmark förekom också bombattentat från motståndsrörelsernas sida. De danska och norska frihetskämpar som gjorde attentat mot ockupationsmakten kallades också terrorister. Men de svenskar som inte var smittade av nazismen jublade, om än i tysthet, över alla lyckade attacker mot de tyska ockupanterna. I dag dröjer fortfarande en negativ syn på den palestinska befrielserörelsen PLO kvar i den svenska opinionen. Fortfarande finns ett egendomligt ”rättvisetänkande” kvar i utrikesutskottets resonemang i den här frågan. Man vill tillerkänna palestinierna legitima nationella rättigheter, men ställer omedelbart och i samma andetag kravet på palestinierna att erkänna staten Israel. I annat fall vill den svenska regeringen inte gå från ord till handling och aktivt verka för Palestinas nationella oberoende. I betänkandet sägs nu att en fredlig lösning inte kan nås utan att det palestinska folkets legitima nationella rättigheter erkänns av alla parter, och att det palestinska folket ges möjlighet att självt delta i utformningen av sin framtid. Och så kommer då det märkliga tillägget: Samtidigt krävs ett motsvarande erkännande från palestinsk sida av Israels rätt att existera. Den arabiska minoriteten i staten Israel förtrycks av ett hundratal särlagar, som gör icke-judar till andra klassens invånare i landet. I hägnet av sådan lagstiftning konfiskeras palestiniers jord och diskrimineras palestinska arbetare inom arbetslivet, palestinsk ungdom utestängs från undervisning m.m. Utanför Israel lever hundratusenden av palestinier som har drivits bort ifrån sitt land. Herr talman! Det är djupt orättvist om vi svenskar skall sitta här i vår bekväma trygghet och ålägga ett folk, som har utsatts för så mycket lidande, att för sin framtida fred och sitt högst eventuella erkännande som nation, snarast möjligt erkänna den stat som förtrycker och fördriver detta folk. Dessutom kommer kravet på ett palestinskt erkännande av Israel ofrånkomligen i en logisk konflikt med utrikesutskottets resonemang om PLO:s ställning som det palestinska folkets enda legitima representant. För vilket palestinskt organ skall annars erkänna staten Israel om inte den breda samlingsregering som det palestinska folkets parlamentariska församling, Palestinska nationalrådet, enigt har utsett? Det är enligt utskottets mening inte en svensk angelägenhet att fastställa vem som skall anses vara ett annat folks enda legitima representant, skriver utskottet mycket förnumstigt. Det torde inte vara någon hemlighet att det är väldigt många svenskar som ogillar den borgerliga regeringen. I valet 1979 var det så när som på 8 000 väljare halva svenska folket som inte ville ha denna regering, och får man tro opinionsmätarna så är det ännu fler i dag som skulle vilja ha en annan regering i Sverige. Men vi skulle ändå samfällt som svenskar resa oss i indignation, om vi från utlandet fick höra att denna regering inte är det svenska folkets enda legitima representant. Och är det nu ingen svensk angelägenhet att erkänna den regering som det palestinska folket självt har utsett, så är det väl ännu mindre en svensk angelägenhet att kräva att det icke erkända Palestina skall erkänna staten Israel. Över huvud taget är det omöjligt att förstå utrikesutskottets resonemang, att det ”inte finns någon annan än PLO som kan betraktas som talesman för hela det palestinska folket, men att detta inte är liktydigt med ett utpekande av PLO som det palestinska folkets enda legitima representant”. Hur skall då det palestinska folket gå till väga för att vinna ett svenskt erkännande? Det förtjänar här påpekas att inte mindre än 115 stater har erkänt PLO som det palestinska folkets enda legitima representant. Man kan även här göra en historisk jämförelse. Det föll väl aldrig någon här i landet in under andra världskriget att ifrågasätta om kung Haakon VII och den norska regeringen Nygaardsvold var det norska folkets legitima representanter. Nu finns det dess bättre ingen palestinsk Quislingregering att fullständiga jämförelsen med. I vår motion har vi krävt att Sverige skall erkänna PLO som det palestinska folkets enda legitima representant och som ett steg på vägen till fullt diplomatiskt erkännande upphöja PLO-kontoret i Stockholm till status som förbindelsekontor. Vi menar att det skulle vara att gå från ord till handling när det gäller att träda in för palestiniernas sak i världen och visa att vi verkligen anser att ett erkännande av det palestinska folkets legitima nationella rättigheter är nödvändigt för freden i området. Utskottet hänvisar till framförd svensk kritik mot angreppen mot libanesiskt område, bosättningarna och åtgärderna i de ockuperade områdena och mot försöken att ändra Jerusalems karaktär. Det räcker med det, anser tydligen utskottet. — Nr 34 Men vad är det nu som hindrar att Sverige utifrån den här övertygelsen ansluter sig till de 115 stater, däribland det likaså alliansfria Österrike, som fullt ut erkänner PLO, och inför världen visar att vi intar den här hållningen till det palestinska folket och dess krav på nationella rättigheter? Är anledningen till ställningstagandet att vårt utrikesutskott inte riktigt förstår vad PLO är eller är skälet rädsla för USA:s hållning i frågan? Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1979/80:414.

Herr talman! Det har länge varit uppenbart att den palestinska frågan är av central betydelse för möjligheterna att nå en fredlig lösning i Mellanösternfrågan. Att så är fallet har inte minst blivit tydligt under Camp Davidförhandlingarna. Det fanns på sin tid anledning att välkomna Camp David-avtalen. De innebar trots allt en öppning, en förändring av en till synes hopplöst fastlåst situation. Iviånga hoppades mycket av Camp David-avtalen. Nu har det inte blivit vad man hoppades, och till stor del beror detta på att man i Camp David gick kring huvudproblemet, det palestinska folkets rättigheter. Man pekade på problemet, man igångsatte en process, man satte ett slutdatum — man använde till och med ordet autonomi. Parterna tolkar fortfarande begreppet autonomi på vitt skilda sätt, och förhandlingarna om självbestämmanderätt för det palestinska folket har inte lett någonstans. Slutdatum för dessa förhandlingar var den 27 maj i år, och som alla vet passerades detta datum utan att några framsteg hade gjorts. Det är en svensk uppfattning att förhandlingarna inte heller kan föras till ett slut utan att Israel erkänner det palestinska folkets nationella rättigheter. De säkerhetsrådsresolutioner som hittills legat till grund för alla förhandlingar i Mellanösternfrågan erkänner Israels rätt till säkra och erkända gränser. Det är emellertid enligt den svenska och många andra regeringars mening nödvändigt att dessa resolutioner utvidgas till att omfatta även ett erkännande av det palestinska folkets rättigheter. Utskottet ger klart uttryck åt denna åsikt. Utskottet upprepar också den ståndpunkt det redan tidigare intagit, nämligen att det inte finns någon annan än PLO som kan betraktas som talesman för hela det palestinska folket. Det är således PLO och Israel som är förhandlingsparter då det gäller det palestinska folkets framtid. Nu yrkar vpk att Sverige skall erkänna PLO som det palestinska folkets enda legitima representant. Detta är ju egentligen en annan sak. Inte kan det vara Sveriges riksdags sak att avgöra vem som skall vara enda legitima representant för något annat folk. Det är en fråga som det folket självt måste ta ställning till. Vpk nöjer sig inte med detta. Vpk vill också att Sveriges riksdag skall tala om vad de knappast ens inledda förhandlingarna skall få för slutresultat. Detta har utskottet avstyrkt, inte därför att vi inte skulle kunna ha sympati för en demokratisk palestinsk stat, utan av samma skäl som här tidigare har 113 redovisats. Riksdagen skall inte uttala sina preferenser för den ena eller andra lösningen i en förhandling där vi själva inte är direkt part. Av liknande skäl avstyrker utskottet också yrkandet om att åter inkalla Genå&vekonferensen. Enligt en enhällig utskottsbedömning finns det inte anledning för Sverige att på detta sätt ingripa i förhandlingarna i den ömtåliga Mellanösternfrågan. Där är det parterna själva som måste ta ställning. Så till frågan om ”förbindelsekontor”. Den har varit uppe i denna kammare flera gånger under senare år. Det har inte bara gällt PLO, utan även andra organisationer och rörelser. Regeringens och riksdagens inställning är här alldeles klar. Vem som vill får öppna ett informationskontor, om man bara håller sig till svenska lagar och förordningar. Det är ingen regeringsangelägenhet. Diplomatiska beskickningar däremot får bara stater öppna. Någon form för officiella förbindelsekontor, som termen lyder i motionen, eller vad man vill kalla dem, känner vi därutöver inte till. Vad som här har sagts hindrar oss inte från att ha kontakter med PLO. Det har vi haft, och det har vi. Jag vill nämna att utrikesminister Ullsten för inte så länge sedan träffade PLO:s talesman i utrikesfrågor, Farouk Khaddoumi, vid besöket i FN. Vi har alla möjligheter att tala med PLO och höra deras åsikter. Härefter några ord om yrkandet att bjuda in Yassir Arafat. Som det står i betänkandet brukar regeringen inte officiellt bjuda in representanter för befrielserörelser. Det har vi inte gjort tidigare, och det finns enligt utskottets mening inte anledning att frångå den principen nu. Detta förtar oss inte möjligheten att träffa PLO — det kan även regeringsledamöter göra, och även här i Stockholm om så skulle vara. Slutligen ett par ord om yrkandena 5 och 6 om protester mot Israels kränkningar av libanesiskt territorium och mot israeliska övergrepp mot palestinier. Som framgår av betänkandet har regeringen i många olika sammanhang givit uttryck för sin inställning i just de frågor motionärerna tar upp. Den som fortfarande svävar i okunnighet om regeringens inställning kan exempelvis läsa kammarens protokoll från den 2 juni i år, då utrikesministern svarade på en fråga i ärendet. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Detta är en oerhört viktig fråga, och det är kanske tråkigt att den skall tas upp till debatt — i den mån det blir någon sådan — på grundval av en motion från vpk. Dessutom är motionen tyvärr mycket illa underbyggd historiskt. Raul Blächer sade nyss att han tillhört dem som hade kunnat följa utvecklingen och studera frågorna. I så fall har man gjort det mycket dåligt inom vpk. Jag skall inte uppehålla mig länge vid det historiska, men jag vill ta upp några påståenden. Det påstås t.ex. att Israel kunde upprättas tack vare ett mycket starkt stöd från engelsmännen och att man lade under sig nästan hela Palestina och därefter utropade staten Israel. Detta är en fullständigt felaktig skildring. Det var tvärtom engelsmännen som höll tillbaka judarna. Engelsmännen Nr 34 förde ju en vacklande politik — ibland stödde de judarna, ibland araberna. Onsdagen den Men vid andra världskrigets början beslöt man att sätta stopp för 26 november 1980 immigration över huvud taget. Dessförinnan hade man beslutat att immigration endast fick äga rum till en viss kustremsa, en del av det som sedermera har blivit Israel. Allt område öster om nuvarande Västbanken var förbjudet för immigration. Frågan vad Palestina egentligen var kanske har en viss betydelse. Ingen visste det fram till 1917. Man talade dessförinnan om Palestina i mera allmänna termer. Men då, när mandatet Palestina skulle upprättas och engelsmännen skulle få det, bestämde man att mandatet Palestina även skulle omfatta det som sedan blev Jordanien — till en början ett emirat och sedermera en självständig stat. Det var så man uppfattade Palestina under hela denna tid. Så småningom lämnade engelsmännen ifrån sig den östra delen till kung Husseins företrädare. Man måste ha klart för sig vad man menar när man talar om Palestina — det omfattar alltså egentligen även kungariket Jordanien. Det är inte så underligt, därför att alla arabiska invånare i Jordanien och de som bor väster därom är av precis samma etniska ursprung. Åtminstone 75 Zo av dem som bor i Jordanien är av precis samma ursprung och har dessutom släktförbindelser med Västbankens invånare. Det finns således redan en palestinsk stat — frågan är om man skall inrätta en till. När det gäller PLO diskuterar vi om det är en legitim företrädare, och Raul Blächer ställer frågan: Om PLO inte är det, hur skall det palestinska folket i så fall få en legitim företrädare? Ja, man får göra på samma sätt som i demokratiska stater: man har val. Men PLO har aldrig tillkommit genom något val. Det är en självutsedd organisation, som naturligtvis i första hand har stöd av dem som bor utomlands och där får vapen och har möjligheter att verka för sina intressen. Men är det verkligen självklart att PLO är den enda legitima representanten? Vi har under de senaste åren erfarit hur varje försök från de palestinier som bor på Västbanken, dvs. i det ockuperade området, att ta initiativ och att närma sig israeliska ståndpunkter för att försöka förhandla slås ned med mord. Dessa palestinier avrättas helt enkelt. Det vill sig nu så illa, att just denna vecka har tre palestinier mördats av PLO. Enligt svenska tidningar och rapporter har PLO erkänt att man har avrättat vice borgmästaren i en stad i Gazaområdet och två andra personer. Varje försök att skapa en annan representation, som är villig att förhandla och att erkänna att Israel är en stat som skall få existera, slås alltså ned med mord. Det är tragiskt, men så är det. Och det kommer att ta lång tid innan man får en annan ordning. Detta är alltså skälet till att legimiteten kan diskuteras. Självfallet är det i dag så, att inga andra än PLO kan ställa sig upp och säga att de representerar Palestina. Inga andra har tillåtits bilda några organisationer. Och här har PLO ett stöd i mångmiljonklassen av de andra arabstaterna. Man kan tala om ett demokratiskt land, där araber och judar — det skall 115 inte heta palestinier och judar — skall få leva. Ja, det kan man göra om man menar att det skall vara demokrati i hela detta område över huvud taget. Men man måste ha klart för sig att när PLO talar om en sådan demokratisk stat, så betyder det att Israel skall förintas som stat. Det är ju utgångspunkten. Vet man inte det hamnar man fel i debatten. Och det finns alltså stöd i 1964 års stadgar, som PLO antog vid bildandet och som sedan har återupplivats och bekräftats, senast i maj 1980. I den talas det fortfarande om att så gott som alla judar som har kommit till Israel efter 1917 — det är den stora majoriteten — skall återsändas till sina ursprungsländer, till arabländerna — som då förutsätts ta emot dem — till Ryssland osv. Därefter skall det bildas en stat, som man från palestinsk sida tror skall få palestinsk majoritet — och det blir det naturligtvis också i så fall — och sedan skall den bli demokratisk. Då frågar man sig: Vem skall garantera den demokratin? Svenska riksdagen kan i varje fall inte göra det. Hur skall dessa araber, dessa palestinier, som aldrig har levat i en demokratisk stat och kanske inte vet så mycket om vad det är, kunna skapa och garantera en sådan demokratisk stat där judarna skall finnas med på nåder? Den enda demokratiska stat som finns i hela området är dock Israel. Tidigare var också Libanon det. Det är naturligtvis viktigt att kritisera de terroraktioner som förekommer från alla håll. Men det är märkligt att det i den här vpk-motionen bara talas om israeliska aktioner. Det måste ändå stå klart att de aktionerna hänger samman med vad PLO företar sig. Här erkänner man alltså att det var helt riktigt, och Raul Blächer sade det här i talarstolen, att man befarar terroraktioner — och så jämför man med kung Haakon och förhållandena i Norge! Det är en himmelsvid skillnad mellan de förhållandena. I Norge var det en av lång tradition demokratiskt fungerande stat, under det att den här situationen, som jag nyss nämnde, är helt annorlunda. Det vore ju rimligt att begära att man kritiserar båda sidor. Det kan mycket väl hävdas från israelisk sida att deras aktioner mot Libanon är en konsekvens av de aktioner som därifrån insättes mot Israel.